Herr talman! Vi behandlar nu jordbruksutskottets betänkande om producentansvar för uttjänta bilar. Betänkandet bygger på regeringens proposition, som i sin tur till mycket stor del bygger på Kretsloppsdelegationens förslag och rapport, även om - det vill jag säga till Lennart Daléus - den lagtekniska lösningen är något enklare. Väldigt mycket överenstämmer mellan propositionen, betänkandet och Kretsloppsdelegationens rapport. Utskottet tillstyrker regeringens förslag, och jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet. Avsikten i propositionen är helt i linje med riksdagens tidigare beslut om producentansvar och kretsloppsanpassad samhällsutveckling. Syftet är att uttjänta bilar skall tas om hand på ett miljöriktigt sätt och att så mycket som möjligt av materialet skall återanvändas eller återvinnas. På så sätt minimerar man avfallsmängderna och behovet av nytt material kan minska. Producentansvaret kommer att regleras genom föreskrifter med stöd i renhållningslagen. Regeringen föreslår också regler om återvinningshantering vid bilskrotningsanläggningar och en rapporteringsskyldighet för bilskrotarna när det gäller återanvändning och återvinning av skrotade bilar. Naturvårdsverket blir central tillsynsmyndighet, och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1997. Jag vill nu kommentera några av förslagen i reservationerna. Jag börjar med Dan Ericsson, som tycker att det är konstigt att vi föreslår att man inte skall höja bilskrotningspremien. Vi är överens om grundfrågan. Vi vill att man inte skall ha kvar de gamla bilarna i drift utan försöka få bort dem i så stor utsträckning som möjligt. Men nu sitter en utredning och tittar på hur man på bästa sätt skall få detta till stånd, och då tycker vi att det är bättre att vänta och se vad den utredningen kommer fram till. Den differentierade skrotningspremien som använts har ju inte visat sig vara särskilt effektiv. Jag tror inte att man kan få en utskrotning av gamla bilar i någon större utsträckning genom att höja premien med några tusen kronor. Man kan hitta andra medel för att åstadkomma det. Därför har vi inte tagit upp frågan i kds motion. Moderaterna föreslår i sin reservation att man nu inte skall utfärda några föreskrifter över huvud taget, utan ha ett frivilligt producentansvar. Det har Göte Jonsson talat för här. Man blir inte direkt förvånad över moderaternas reservation. Den ligger helt i linje med moderaternas allmänna inställning. Jag håller med om att man rent allmänt kan överväga frivillighet som metod. Det bör man i många fall också göra. Men i det här fallet bedömer vi, liksom utskottsmajoriteten, regeringen, Kretsloppsdelegationen och flertalet remissinstanser, att det behövs lagstiftning och att det behövs föreskrifter. Därigenom förbättras statens möjligheter till kontroll. Alla producenter omfattas också på lika villkor och det blir en bättre konkurrensneutralitet. Det brukar ju vara viktigt för moderaterna i andra sammanhang. Jag yrkar härmed avslag på moderaternas reservation. Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en reservation som handlar om inriktningen av producentansvaret och som Lennart Daléus har talat sig varm för. Producenten skall enligt min mening ansvara för bilar som producenten har tillverkat eller importerat. Men enligt reservationen skall producenten även ansvara för bilar han själv inte har tillverkat eller importerat. Visst finns det en risk - det står också i betänkandet - för att en producent försvinner från marknaden och att producentansvar inte kan utkrävas. Jag kan hålla med om det. Men det kan man ju inte heller göra när det gäller de privatimporterade bilarna eller de bilar som är i drift i dag, innan lagen träder i kraft. Skillnaden är i mitt tycke inte så stor som Lennart Daléus vill göra gällande. Dessutom finns det i propositionen en uppföljningsbestämmelse. Skulle det mot förmodan visa sig att bilindustrin missbrukar systemet kan man vid uppföljningen, som skall ske innan utgången av 1999, täppa till det hålet. Jag tror att det finns en fördel med att förändringarna sker i samförstånd med bilindustrin, som ju har kommit ganska långt. Jag tycker nog att det verkar som om Lennart Daléus har vaknat på fel sida. Vi har ett system - med producenter, tillverkare av bilar och generalagenter för bilar - som är ganska vedertaget. De kommer att bygga upp ett system för att ta hand om de bilar som finns. De nöjer sig inte med en bil. De kommer att sträva efter att få så många bilar som möjligt. De kommer nämligen att ha nytta av det material i bilarna som de kan ta till vara. Vi har ju satt upp ganska tuffa mål när det gäller att återta material i bilarna. Med det yrkar jag avslag på reservationen. Centern har också en reservation om att det är olämpligt att hänga upp producentansvaret för bilar på renhållningslagen. Centern hänvisar till Kretsloppsdelegationen som föreslår att en särskild bilåtervinningslag införs. I den här frågan delar jag och utskottet regeringens bedömning att renhållningslagen mycket väl kan tillämpas och att begreppet avfall inte är beroende av avfallets eventuella värde. Ägaren till en bil gör ju sig av med bilen för att få den skrotad. Jag tycker inte att man skall krångla till lagstiftningen i onödan. Enligt min mening ligger det också ett värde i att producentansvaret kan regleras med samma teknik som har använts tidigare, dvs. att man när det gäller producentansvar har samma typ av lagstiftning för olika varor. Sammanfattningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet, med det lilla tillägg som Lennart Daléus hade när det gällde mom. 2. Jag yrkar också avslag på samtliga reservationer och Dan Ericssons yrkande.
Herr talman! Det Åsa Stenberg säger innebär i klartext att man lägger fram ett förslag som är fullt av hål, men som kanske fungerar. Det är innebörden av det Åsa Stenberg säger. Skillnaden är nu rätt stor mellan det jag och Centern föreslår och det som regeringen föreslår. Även med mitt och Centerns förslag finns det naturligtvis en risk för att det kan bli svårt att utkräva producentansvar. Men den svårigheten uppträder ju bara när ett fabrikat har upphört att över huvud taget tillverkas eller säljas i Sverige. Med regeringens förslag finns det i stället en stor risk för att importörer sätter i system att dra sig ur producentansvaret. Det kommer att drabba de svenska biltillverkarna. Det måste bli på det viset. Åsa Stenberg säger också att det går att arbeta med renhållningslagen och att det är bra att man arbetar med samma teknik för de olika produkterna. Det tycker jag också, herr talman. Men när det gäller förpackningar är ansvaret inte knutet till individen. Enligt lagstiftningen för förpackningar är det inte bara producenten av ett visst exemplar av en förpackning som är skyldig att ta hand om den. I stället gäller just det kollektiva ansvaret. Annars skulle det inte fungera. Det är alltså uppenbart att vi med det här systemet bygger in en mycket stor risk. Jag skall gärna ansluta mig till den tolkning av problemet med avfallsdefinitionen som Hanna Zetterberg tidigare gjorde. Vi bygger in en risk för att en producent som tar emot en skrotbil säger att han inte uppfattar den som avfall. Då gäller inte lagstiftningen, och producenten skickar i stället bilen utomlands. Den möjligheten byggs in som ett svart hål i regeringens förslag.
Herr talman! Lennart Daléus pratar om att lagstiftningen är full av hål. Då måste Kretsloppsdelegationens förslag också vara full av hål, eftersom det egentligen är väldigt små skillnader mellan förslagen. Jag tycker att Lennart Daléus svartmålar verkligheten. Verkligheten är ju att vi tar hand om väldigt många bilar i dag. Det fungerar inte perfekt, och därför lägger vi fram det här förslaget om en ny lagstiftning. Men vi kommer med det betänkande och det beslut vi fattar i dag att fånga upp alla bilar. Vi kommer kanske inte att fånga upp varenda bil genom producentansvarsföreskriften. Men vi har ju också bilskrotningslagen. Det är viktigt att komma ihåg. Den glömmer Lennart Daléus gärna bort.
Herr talman! Det glömmer jag inte alls bort. Ett av de moment som oroar mig och som vi säkert kommer tillbaka till i andra sammanhang i den här kammaren, är att regeringen i allt större utsträckning bygger in kommunalt eller statligt ansvar som skyddsnät för producentansvaret. Det är bekymmersamt. Så gör man också i det här fallet, för det är klart att bilarna tas om hand på något sätt. När det gäller de svarta hålen vill jag bara säga att jag vänder mig mot att man tar fram ett förslag till lagstiftning - inte en frivillig hantering - med den uppenbara vetskapen att det finns stora brister. Jag tycker att det hade varit förtjänstfullt, när man hade iakttagit bristerna, om man också hade gjort något åt dem - om man såg bristerna innan man lade fram förslaget. Man hade också kunnat välja den alternativa vägen med total frivillighet utan statligt regelverk. Vi får väl arbeta utifrån det här förslaget. Men, som sagt, det hade kunnat vara ett bättre förslag från regeringen.
Fru talman! Lennart Daléus säger åter igen att det är ett dåligt förslag. Jag vill inte hålla med om det. Jag håller med Hanna Zetterberg om att det här totalt sett är ett ganska bra förslag. Det finns detaljer som Lennart Daléus verkligen har hängt upp sig på. Jag kan spåra en viss bitterhet över att vi inte har följt Kretsloppsdelegationens förslag i dess helhet. Jag skulle vilja höra om Lennart Daléus vet att bilindustrin inte kommer att följa de här förslagen. Kretsloppsdelegationens förslag blev ju föremål för en ganska omfattande remissbehandling, och det fanns kritik inte bara från branschen utan även andra myndigheter.
Fru talman! Åsa Stenberg sade att vi var överens i grundfrågorna. Vad jag förstår handlar de om utskrotningen av gamla bilar. Sedan hänvisar hon till att en utredning är tillsatt. Fru talman! Den utredningen var inte känd när propositionen presenterades för oss här i riksdagen. Det är faktiskt under utskottsbehandlingen som den har kommit till utskottets kännedom. Det är möjligt att regeringen i efterhand har upptäckt att detta inte var så lyckat, och att man därför försöker finna andra former för att hantera frågan. Det vore bättre om regeringen kunde erkänna att man tänkt fel på denna punkt, och inte tog bort den högre skrotningspremien. Det vore bättre att ge en stimulans till ökad utskrotning. Åsa Stenberg sade också att hon egentligen inte tror att premien kommer att ge någon utskrotning i större omfattning. Men nu gör man precis tvärtom, och sänker stimulansen. Man ser till att det blir ännu mindre angeläget för människor att skrota ut gamla miljöoriktiga bilar. Det måste väl ändå vara en felsignal. Det finns ingen logik i det. Regeringen säger att man vill ha en ökad utskrotning och samtidigt säger man att man inte skall ge någon stimulans, utan tvärtom försämra stimulansen till utskrotning. Det är denna ologiskhet jag inte riktigt har fått någon förklaring till. Frågan var i och för sig inte bara riktad till regeringspartiet. Även de andra partierna ställer ju upp på denna felaktiga signal. Jag fick dock ingen reaktion från de andra. Åsa Stenberg gjorde ändå ett tappert försök att försöka förklara denna logiska kullerbytta.
Fru talman! Jag tycker inte att detta är någon logisk kullerbytta, Dan Ericsson. Jag kan inte säga om utredningen var känd vid tiden för propositionen, men nu finns det en utredning som tittar på detta. Det tycker jag är bra. Den lösning som tidigare har funnits, med en differentierad bilskrotningspremie tycker jag inte är så bra. Differentieringen har inte haft någon effekt, och det är därför bra att man försöker hitta en annan lösning. Regeringen kommer att tala om när föreskrifterna utfärdas vilken premie som skall finnas kvar och hur den kommer att se ut. Det är inte klart utsagt ännu.
Fru talman! Det är ingen logisk kullerbytta, säger Åsa Stenberg. Men jag får inte detta att gå ihop. Å ena sidan säger man att man vill ha en utskrotning av bilar som man vet är sämre ur miljösynpunkt. Å andra sidan ger man signalen att detta inte skall premieras, utan att man tvärtom skall försämra premierna för denna utskrotning. Detta är en ologiskhet. Det är väl lika bra att erkänna det. Varför inte säga att man har tänkt fel, och att vi kanske ändå inte skall behålla detta system, även om regeringen inte i likhet med oss Kristdemokrater vill öka premien? Nu gör man precis tvärtom, och skickar fel signal. Det är det jag inte förstår, och det är det som är den logiska kullerbyttan. Jag beklagar det.
Fru talman! Det verkar som om Dan Ericsson har annan information än vad jag har. Jag har inte uppfattat att den undre bilskrotningspremien skall sänkas. Däremot kommer man att ta bort en differentierad premie, beroende på att det inte har fungerat. Det har varit en väldigt konstruerad lösning på problemet med när man skall få den högre bilskrotningspremien. Man har inte fått ut någon effekt så att det blir de gamla bilarna som man blir av med.

Fru talman! Jag välkomnar regeringens förslag om att införa producentansvar för uttjänta bilar. Det är ett steg i det svenska samhällets kretsloppsanpassning. Vi liberaler vill inte, som Moderaterna, vänta med föreskrifter. Vi har därför anslutit oss till utskottsmajoriteten. Vi upplever det som positivt om denna kretsloppsanpassning går att göra inom ramen för samma lagstiftningsteknik som tidigare har använts för producentansvar för andra produkter. Renhållningslagen kan alltså komma till användning. I detta ärende finns det invändningar i motioner där man tvivlar på att systemet kommer att fungera i praktiken. Men jag utgår ifrån att regeringskansliet har tänkt igenom vilka förordningar och myndighetsföreskrifter som behövs för att hela systemet skall fungera praktiskt. Därför har inte Folkpartiet haft några invändningar. Lennart Daléus talade om att det vore lämpligt med en särskild lagstiftning för varje produkt. Jag ser det snarare som en fördel att det hela kan bygga på renhållningslagen. Lennart Daléus förslag är också fabrikatsanknutet. Det betyder att det inte är samma system som t.ex. det som gäller för förpackningar. Lennart Daléus logik skulle snarare leda till att alla bilar behandlas som ett kollektiv oavsett fabrikat, utan fabrikatsanknytningen. Då skulle det vara likartad med förpackningarna. Jag tror att regeringen har funnit en rimlig avvägning, och jag utgår som sagt från att man bevakar och följer upp situationen så att det inte blir några avarter. Hanna Zetterberg tog upp frågan om avfall, och huruvida man kan göra en subjektiv avvägning eller inte. Jag kan instämma i det som hon sade. Jag tycker också att det skall göras en subjektiv avvägning av vad som är avfall eller inte. Jag ser inte några stora problem med det systemet. Jag kan instämma i det som Åsa Stenberg sade. Regeringen har inte tänkt färdigt, utan man överväger vilka åtgärder man skall vidta för att undvika miljöskador från gamla bilar. Frågan är dock inte så enkel att man bara kan tänka sig en högre utskrotningspremie. Självfallet fungerar det inte så enkelt att man har råd att skrota en gammal bil, som kanske dessutom har en kort körsträcka, bara för att man får en eller annan tusenlapp extra i premie. För den enskilde bilägaren kan bilen vara värd ganska mycket mer. Det är inte så enkelt och billigt att finansiera en helt ny bil. För övrigt vill jag uttrycka en förhoppning om att det svenska samhällets kretsloppsanpassning skall fortsätta, och att regeringen så småningom kommer med förslag om kretsloppsanpassning och producentansvar för batterier.
Fru talman! Jag blev litet konfunderad över två saker som Lennart Fremling säger. Det ena är, något förkortat, att han utgår från att regeringen får det hela att fungera även om det finns brister. Lennart Fremling måste berätta för mig hur regeringen skall få det att fungera med ett producentansvar för en bil som importerats av ett företag som efter några år försvinner från marknaden, inte längre finns, upphör att existera och är borta. Hur fungerar producentansvaret för de bilar som detta företag har importerat? Hur skall regeringen, om inte detta uttryckligen sägs i lagstiftningen, få detta producentansvar att fungera? För mig är det en gåta, såvida man inte gör det lätt för sig, vältrar över det hela på kommunerna och säger att de eller staten tar hand om detta genom någon annan lagstiftning. Brister inte Lennart Fremlings logik litet när det gäller producentansvaret? Det andra som gjorde mig litet konfunderad är när Lennart Fremling, med hänvisning till tidigare resonemang, säger att han tycker att det är bra att man subjektivt kan bedöma vad som är avfall. Jag kan också tycka att det är tilltalande på sitt sätt, men jag måste också fråga Lennart Fremling om han inte ser några problem med att bygga en lagstiftning som skall vara generellt giltig på ett begrepp som man systematiskt betraktar som subjektivt. Hur skall man få en sådan lagstiftning att fungera med giltighet för alla på ett lika sätt? Tänk om den som utsätts för lagstiftningen säger att han eller hon inte uppfattade begreppet avfall på det sättet, utan på ett annat sätt. Är detta legitimt? Hur skall man få lagstiftningen att vara generellt giltig? Det är två gåtor som jag är intresserad av att få svar på.
Fru talman! Det är ju trevligt att Lennart Daléus ställer gåtor till mig som kanske inte är så alldeles enkla att lösa. När det gäller den första frågan blir det inte annorlunda för t.ex. de direktimporterade bilarna av ett visst fabrikat än för de bilar som inte längre har någon fabrikatsrepresentant med Lennart Daléus förslag. Oavsett Lennart Daléus förslag eller regeringens förslag blir det en restpott med ett antal bilar som inte har någon representant. Visst måste man ha ett system som tar hand om även dessa bilar. Jag ser inte någon principiell skillnad här. Beträffande den andra frågan måste jag säga att jag inte tillräckligt kan överblicka hela lagstiftningen för att kunna se vad det är för stora problem med en subjektiv avvägning angående avfallet. Jag kan inte se någon annan möjlighet än att avfallsbegreppet måste bygga på en subjektiv avvägning. Det måste ju vara den enskilde ägaren av ett föremål som själv avgör om föremålet är att betrakta som avfall eller inte.
Fru talman! Det är just det som är problemet. Om begreppet är så konstruerat att det för vem som helst är legitimt att tolka det på olika sätt, då blir det litet snårigt för dem som skall se till att lagen efterföljs, inte sant? Om en producent tar emot en bil från en ägare som ägaren betraktar som avfall säger att han inte tycker att det är fråga om något avfall, då gäller ju inte samma regelverk för honom som för den som tolkar avfallsbegreppet på ett annat sätt. Tycker inte Lennart Fremling att detta möjligen kan ställa till juridiska problem? Jag redogjorde tidigare för den andra delen. Det är klart att det också finns risker med det sätt som jag har att resonera på, t.ex. kring företag som upphör att existera osv. Men det stora problemet med regeringens och numera Lennart Fremlings förslag är ju att man som producent och importör kan sätta i system att upphöra med verksamheten efter två tre eller fem år. Man kan byta namn på firman, ägna sig åt någonting annat eller återkomma men en annan verksamhet i en ny juridisk skepnad. Därmed undandrar man sig producentansvaret. Den möjligheten finns, och jag tror att alla i denna kammare är medvetna om den.

Fru talman! Jag ser ändå inte någon annan lösning på den andra frågan än att säga att samtliga bilar oavsett fabrikat skall behandlas som ett kollektiv. Då skulle man kunna få en komplett lösning som är i analogi med det som gäller för förpackningar. Men detta ingår inte i något förslag. Jag har inte fördjupat mig närmare i vilka för och nackdelar den varianten skulle ha. Men jag konstaterar att det rent teoretiskt kommer att bli en restpost som man får ha ett annat system för än producentansvaret, typ skrotningspremie. Jag kan inte komma fram till någon annan modell än att den som är innehavare av ett föremål är den som får avgöra om det skall räknas som avfall eller inte. Det går naturligtvis att ha sådana regler som säger att när man väl har lämnat någonting till skrotning - särskilt om man får ut en skrotningspremie - får föremålet inte återuppstå. Bilar är ju sådana varor som skall registreras. Genom att använda sig av tekniken med avregistrering går det att införa ett regelsystem som borde kunna fungera. Men jag tror inte att vi här i kammaren skall gå in på den typen av detaljer. Vi anger principerna, och sedan måste man utgå ifrån att regeringen funderar igenom systemet så att det fungerar. Annars skulle inte regeringen ha lagt fram dessa förslag.
Fru talman! Jag vill mycket kort yrka bifall till reservation 2 för Miljöpartiets räkning. Jag begärde egentligen ordet för att svara på det som Dan Ericsson från kds frågade om, nämligen varför Miljöpartiet inte ställer upp på att nu besluta att skrotningspremien skall vara 5 000 kr. Vi är nöjda med det som står i betänkandet. Vi anser att det är bra att regeringen har uppmärksammat detta problem. Det hade varit helt fel av utskottet att i dag besluta att beloppet skulle vara exakt 5 000 kr. Detta är skälet till att vi inte har stött motionen. Det betänkande som föreligger är ett bra betänkande. Vi tror att detta kommer att fungera. När det gäller bilar är återvinningen redan i dag ganska stor, eftersom det faktiskt finns ett värde i skrotbilar. Vi tror att detta kommer att fungera. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan utom till reservation 2 som jag också yrkar bifall till.
Fru talman! Gudrun Lindvall sade att man inte ville ställa sig bakom 5 000-kronorsnivån. Det var kanske inte denna som var huvudpoängen med vår motion. Vi anser att det är en felsignal att man samtidigt som man säger att man vill ha bort de extra miljöfarliga bilarna vill försämra premien. Det var det som var poängen med motionen. Jag hade hoppats att utskottet skulle ha reagerat på detta. Fru talman! Häromdagen behandlade vi ett annat ärende av miljökaraktär där Miljöpartiet och Kristdemokraterna var överens. I det sammanhanget antog vi ett beslut om en internationell konvention. Men på en punkt försämrades miljöskyddet. Det gäller samma sak här. Det innebär en felsignal när det gäller en miljöriktig hantering. Det är detta som är skadligt i det här sammanhanget.

Fru talman! Det kan jag hålla med om. Motionen är skriven så att man anser att skrotningspremien skall vara 5 000 kr. Om det hade varit en mer allmän attsats hade det varit lättare att stödja den. Vi anser att man har fått igenom detta synsätt i betänkandet. Det finns alltså meningar i betänkandet som säger att regeringen har uppmärksammat detta, att regeringen skall återkomma och att man tänker använda sig av en förordning. Då tycker vi att signalen har gått fram. Om det hela hamnar på 5 000 kr eller inte anser inte vi vara det viktigaste. Det viktigaste är precis det som Dan Ericsson säger, att signalen går fram. Regeringen har tagit till sig detta. Man kommer att återkomma och se till att åtgärda det hela. Jag tycker att frågan därmed är löst. Vi får se framtiden an. Jag tror att frågan kommer att lösas på ett sätt så att både Dan Ericsson och jag blir nöjda.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten. Men om vi skall vara riktigt formella uttrycks det faktiskt inte så i motionen. Det är skrivet så att man skall kunna ta hänsyn till de resonemang som förs i den. Det skulle ha öppnat möjligheten för utskottet att nu inte skicka ut denna felsignal i en viktig miljöfråga.

Herr talman! Jag hade en anteckning i min almanacka om att plenum skulle börja kl. 10, och jag hörde just att talmannen hade det samma. Det har tydligen skett någon ändring. I dag har vi ett stort behov av en sammanhållande lagstiftning när det gäller medielandskapet. Vi har haft en omfattande lagstiftning under de senaste åren. Enbart Radiolagsutredningen har lämnat sex olika delbetänkanden förutom det slutbetänkande vi nu skall ta ställning till. Därutöver har ett antal andra utredningar lett till ny lagstiftning. Det har lagstiftats om kabelsändningar, satellitsändningar, den fria radion och regler för reklam m.m. Utredandet fortsätter. Det handlar bl.a. om de nya medierna och grundlagarna, och det handlar om användningen av den digitala tekniken. Vad vi i dag har att ta ställning till är i princip en sammanförning av sju speciallagar som rör radio och TV till en sammanhållen lag. Vad gäller det sakliga innehållet föreslås i princip inte några större ändringar. lagstiftningen är stort. Därför välkomnar vi naturligtvis att riksdagen nu äntligen efter 10 års utredande kan ta ställning till en sammanhållen radio och TV lag. Dock saknas en betydelsefull lag, nämligen lokalradiolagen. Den socialdemokratiska regeringen karakteriseras av återställarpolitik - så även på detta område. Regeringen tålde inte att vi fick en sådan fri organisation av den fria radion, utan den måste klåfingrigt börja utreda detta. Man försöker - om jag har förstått det rätt - också gripa in på avtalsfriheten. Folkpartiet ser inte något som helst behov av att utesluta den lagstiftningen i det här skedet. Den borde självfallet föras in i den sammanhållande radio och TV-lagen. Jag har naturligtvis viss förståelse för att en ny regering vill sätta sin prägel på lagstiftningen. Men man skall vara medveten om vad man håller på med i återställarpolitiken. Det finns andra principer som också är viktiga i vårt samhälle, bl.a. rättstryggheten. Regeringen kommer med det ena förslaget efter det andra som går in på viktiga rättsprinciper, t.ex. avtalsfriheten. Det finns ett annat ärende som konstitutionsutskottet har varit i kontakt med. Det gäller forskningsstiftelserna. Också där har regeringen det ena förslaget efter det andra som griper in på viktiga rättsprincipsområden. Jag tycker att man skall vara mycket varsam med den teknik man använder när man vill ägna sig åt återställarpolitik och åt att sätta sin prägel på lagstiftningen. Folkpartiet har en reservation på denna punkt. Vi tycker inte att det finns någon som helst anledning att utesluta lokalradiolagen i den nya sammanhållna radio och TV-lagen. En annan viktig sak i det nya medielandskapet, där tekniken ger oss stora möjligheter till en omfattande etableringsfrihet, är att också säkerställa denna etableringsfrihet i våra grundlagar. Även på detta område ägnar sig Socialdemokraterna åt viss återställarpolitik. De utredningsdirektiv om de nya medierna och grundlagarna som den borgerliga regeringen tog fram innehöll ett moment av att undersöka hur man på bästa sätt skulle kunna säkerställa den möjlighet till etableringsfrihet som den nya tekniken ger. Men det ville inte Socialdemokraterna göra, och man har nu gett nya direktiv som innebär att utredningen inte får syssla med dessa viktiga och mycket grundläggande frågor om yttrandefriheten och medierna. Även på denna punkt har Folkpartiet en reservation. En annan fråga som vi har tagit upp handlar om reklamen. I vissa TV-stationer finns möjlighet till åsiktsreklam, men inte i andra. Det blir något konstigt när en del TV-kanaler får sända t.ex. annonser från partierna under valrörelser, medan andra inte får det. Man kan ha vilken uppfattning man vill om lämpligheten av åsiktsreklam, men det är alldeles uppenbart att man ändå bör ha likartade bestämmelser för ett och samma medium. Därför tycker vi att det inte finns någon som helst anledning att ha förbud mot åsiktsreklam i programföretag med marksänd TV. På denna punkt har vi också en reservation. Herr talman! Slutligen föreslår regeringen att TV avgiften skall höjas. Vi har i utskottet försökt att bilda oss en uppfattning om behovet av en höjning av TV avgiften för att det skall bli plus minus noll på radiokontot. Vi har haft hjälp av kulturutskottet, som ju normalt sköter dessa frågor. Där har man kunnat konstatera att det inte någon gång under 1997 kommer att vara underskott i Radiofonden om man avstår från att höja TV-avgiften. Vi har då frågat oss: Av vilken anledning går regeringen in och föreslår en höjd TV-avgift när det inte finns något behov av det? Regeringen har inte på något sätt visat att det ens långsiktigt finns behov av en höjning av TV-avgiften. Här har regeringen under de senaste åren mjölkat Radiofonden. Man har dessutom skurit ner anslagen till Sveriges Radio och Sveriges Television. Det kommer att finnas ett överskott i Radiofonden. Trots det kommer regeringen med förslag om en höjd TV-avgift. Vi vet att även marginella höjningar av avgiften slår på konsumentprisindex. Finns det något mål som regeringen och riksdagen samfällt har ställt sig bakom när det gäller den ekonomiska politiken är det att se till att vi håller inflationen kort. Det verkar nästan vara ett slags ryggmärgsförslag från regeringens sida, dvs. att alla skatter och avgifter skall höjas oavsett om det finns något som helst behov bakom. Herr talman! Det finns all anledning för de partier som nu vill straffa radiolyssnarna och TV-tittarna med höjda avgifter att i dag betänka sitt tillstyrkande till regeringens förslag.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

Herr talman! Etermedierna är sannolikt våra största kulturbärare. Radio och TV sprider nyheter, kultur och underhållning direkt in i hemmen i ljud och bild alldeles omedelbart till människorna. För många utgör också etermedier deras enda kontakt med ett kulturellt utbud, och för andra är etermedier en viktig länk till att bredda sin kontakt med kulturen. Hur etermedier utvecklas är av avgörande betydelse för vårt samhälles kulturella utveckling. Det måste därför enligt vår mening skapas regler på medieområdet som värnar och utvecklar yttrandefrihet och mångfald och som försvarar och utvecklar kultur och skapande. Därför borde reglerna för radio och TV ha sin uttryckliga utgångspunkt i kulturpolitiska målsättningar. Jag menar att det är en avgörande brist när vi nu skall sammanföra sju av de nuvarande lagarna på radio och TV-området till en lag att kultur och mediepolitiska mål inte anges i den nya radio och TV lagen. Dessa mål skulle kunna sammanfattas som: att värna yttrandefrihet och öppenhet, att främja mångfald, att bevara, levandegöra och utveckla vårt kulturarv, att utveckla kontakter med omvärlden, att främja konstnärlig förnyelse och kvalitet, och att särskilt bevaka barns och ungdomars intressen. Relationerna mellan det fria ordet, det öppna demokratiska samtalet och samhällets kultur och mediepolitik borde ha utvecklats på ett genomtänkt sätt. Det bör också uttryckligen i lagen anges hur detta samband är tänkt. Vi i Vänstern beklagar mot denna bakgrund att det inte kommer till uttryck i lagen. Därigenom får lagen en skenbart teknisk karaktär. De kultur och mediepolitiska inställningarna ligger nu oredovisade, men är likväl till grund för lagstiftningen. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation Regeringens politik mot Sveriges Radio och TV är understundom svår att följa. Trots att verksamheten finansieras med medel från rundradiokontot och inte belastar statsbudgeten har för en tid sedan regeringen i varje fall låtsat, som det ser ut, att lägga sparbeting på Sveriges Radio och TV som om det skulle ha att göra med den allmänna statsfinansiella s.k. åtstramningen. Samtidigt som regeringen nu ser till att inkomsterna från sponsring minskar låter man sparkraven ligga kvar, och man ställer nya kvalitetskrav på verksamheten, allt detta på en gång. En ny digital teknik kommer att kräva stora investeringskostnader. Dessutom måste vi säkert under en rad år leva med att man sänder i två tekniker parallellt - den gamla s.k. analoga tekniken och den nya digitala tekniken - så att inte stora delar av befolkningen plötsligt står utan mottagningsmöjligheter, eftersom det kan dröja innan människor har råd att skaffa mottagare med den nya tekniken. I denna situation lär det bli svårt för programföretagen att kunna uppfylla målen för sin verksamhet utan att tulla på kvaliteten. Jag menar alltså - tvärtemot Birgit Friggebo, som säger att man genom att höja avgifterna vill straffa TV-tittarna - att höjningen av avgiften är i något modestaste laget. Den borde egentligen vara litet högre, inte för att straffa TV tittarna utan för att radio och TV i s.k public service, de i allmänhetens tjänst varande kanalerna, skall kunna uppfylla de krav på kvalitet och som vi har anledning att ställa på dem som kulturbärare. Herr talman! De borgerliga partierna - jag menar därmed Moderaterna och Folkpartiet - har en extremt kommersiell marknadssyn på radio och TV-frågorna. Eventuellt nya kanalutrymmen vill de utauktionera på rent kommersiella villkor, som om inte erfarenheterna från utauktioneringen av sändningstillstånd för lokalradiostationer, med deras med få undantag likriktade och dåligt lokalförankrade utbud, inte skulle ha lärt dem någonting. Birgit Friggebo framhärdar här i dag i dessa borgerliga ståndpunkter.

Vi skall alltså inte på något sätt försöka skapa regler, utan vi skall bara anpassa oss till de värsta avarterna så snart de dyker upp och så snart det är svårt att göra något åt dem. Det är en betecknande men felaktig slutsats. Den ensidigt kommersiella syn på det här området som Moderaterna och Folkpartiet har torde för övrigt vara unik för vår del av världen. Man har inte riktigt sett skillnaden mellan detta mycket viktiga område och andra marknader. Vi i Vänstern menar att om och när ytterligare markkanaler skall startas bör de ges annorlunda profiler än de rent kommersiella kanalerna. En fjärde markkanal borde t.ex. ha sin tyngdpunkt på utbildning och kunna lämna utrymme för s.k. public acessverksamhet, dvs. för en bred folkligt skapande aktivitet och kommunikation på medieområdet. Denna ståndpunkt har jag markerat i ett särskilt yttrande i väntan på de förslag som kulturministern aviserat till hösten. Herr talman! Jag vill slutligen uttala min tillfredsställelse över att utskottet samlat sig till ett starkt uttalande för de funktionshindrades möjlighet att följa medieutbudet. Från Vänsterpartiets sida kommer vi med intresse och uppmärksamhet att bevaka att ord följs av handling på detta område. Med detta yrkar jag bifall till reservation 4. Jag yrkar, inte på grund av ändrad ståndpunkt utan med hänsyn till kammarens tid, inte bifall till min andra reservation.

Både Kenneth Kvist och jag hade önskat en annorlunda ordning, dvs. att Sveriges Television och Sveriges Radio hade haft större resurser, och vi har röstat för det här i riksdagen. Risken är nu att det nu när man höjer avgiften och inte ökar medelstilldelningen uppstår överskott i fonden som regeringen vill använda till alla möjliga olika ändamål. Vi har tidigare sett hur det gått till. Man stal TV 4-avgiften och lade in den i budgeten. Risken är nu, trots att man i propositionen skriver att man skall förbehålla public service-verksamheten pengarna, att dessa kommer att ligga som en guldgruva för regeringen att använda till allsköns ändamål. Det är därför som man inte skall höja licensavgiften. För det andra tycker jag faktiskt att Kenneth Kvist är näst intill oförskämd när han påstår att Folkpartiet i mediepolitiken skulle ha en extrem marknadssyn. Vi har i visst avseende en marknadssyn. Vi tycker att det skall finnas möjlighet för en privat verksamhet att få etableringsrätt. Men finns det någon part som fullt ut och hela tiden har försvarat public serviceverksamheten är det verkligen Folkpartiet. Under den tid när jag satt i regeringen gick 10 % mer i reala resurser till att säkerställa public serviceverksamheten. Vi kommer att fortsätta att värna om den, herr talman.
Herr talman! När det för det första gäller TV licensen delar jag möjligen Birgit Friggebos åsikt om det olyckliga i nedskärningarna och den minskade medelstilldelningen. Men vår ståndpunkt är att vi inte bara vill höja licenserna utan också vill öka medelstilldelningen, vilket Charlotta Bjälkebring senare i dag kommer att utveckla. För det andra är det väl bra att Folkpartiet säger sig försvara public service-kanalerna, men när det gäller ytterligare kanaler är det uppenbart så att ni vill ha ett rent kommersiellt auktionsförfarande, där penningen och icke idéer om alternativ inriktning eller sådant skall ensamt fälla avgörandet. Jag menar att det är en kommersiell syn som ni förfaller till.

Herr talman! Vi har på våra bord ett förslag till lag om radio och TV-frågor. Förslaget innebär i sig, som också Birgit Friggebo tidigare var inne på, inga större förändringar men inte heller några större försämringar. Friggebo började, om jag minns rätt, sitt inlägg med att tala om lokalradiolagen. Jag tycker att en viktig utgångspunkt för hela frågan om etermedierna måste vara mångfald och kvalitet i utbudet - mångfald både när det gäller ägande och när det gäller möjligheterna för många att uttrycka sig och sina åsikter. Jag tycker att den tidigare borgerliga regeringens satsning på en kommersiell lokalradio i viktiga avseenden blev misslyckad. Det blev i mycket liten utsträckning en lokal radio. Det blev inte heller en sådan mångfald som man avsåg i propositionen. Därför krävs det, som jag ser det, sannolikt större förändringar i just den här lagen än vad som krävs i flertalet av de övriga lagarna. Det är därför uttryck för en riktig bedömning när regeringen väntar med att lägga in lokalradiolagen i den här lagstiftningen. Jag tycker också att Folkpartiets och Moderaternas reservationer vid betänkandet är betänkliga. Man vill i flera reservationer använda grundlagen för att skydda pengarnas makt och yttrandefrihet. Både när det gäller tillgången till frekvenser och när det gäller åsiktsreklam vill man genom grundlagen garantera att makt och påverkan skall heta pengar. Vi vet alla att det redan i dag i väldigt stor utsträckning är så. Jag tycker därför att Folkpartiets och Moderaternas kamp i just det här avseendet inte känns särskild påkallad. Det finns andra och mer angelägna uppgifter att kämpa för i dagens samhälle, också när det gäller etermedierna, än att den kommersialiserade radions och TV:ns möjligheter skall stärkas ytterligare i grundlagen. Det finns några positiva förändringar i det förslag som vi nu behandlar. Det gäller t.ex. de skärpningar som, även om de i och för sig inte är stora, föreslås när det gäller ingående våldsskildringar och pornografiska bilder, framför allt för att skydda barn. Vi får ett nytt system, där JK skall kunna utdöma vite för den som sänder t.ex. ingående våldsskildringar eller pornografiska bilder vid tidpunkter när barn i stor utsträckning tittar på TV. Jag tycker att det är mycket bra att vi skärper upp den här lagstiftningen och att vi i riksdagen visar att vi tycker att det är allvarligt med de omfattande och grova våldsskildringar som ofta förekommer i TV i dag. Vi i Miljöpartiet stöder i stor utsträckning den här inriktningen. Vi är litet oroliga på en punkt. Med anledning av de motioner som har skrivits har utskottet särskilt angett att man anser att den praxis som utbildats av Granskningsnämnden i fråga om tid och sätt för sändningar även fortsättningsvis bör tjäna till ledning. Oron består i att vi ser risken att Granskningsnämndens praxis möjligen blir permanentad på ett sätt som inte vore lyckligt. Vi menar att man måste kunna utveckla denna praxis på ett positivt sätt för att skydda barnen från ingående våldsskildringar. Det krävs en utveckling av denna praxis. Den har ju också kritiserats av väldigt många organisationer som arbetar inom det här området. Vi menar också att de farhågor som framkommit, och som också en majoritet i utskottet stöder, kanske är litet överdrivna när det gäller risken för att det skall utvecklas två olika system med Granskningsnämndens och JK:s bedömningar och granskningar av det här området. Det skall ju ske utifrån olika regler. Jag tror att farhågorna att det skulle skapa stora problem i framtiden är mycket överdrivna. Vi stöder i allt väsentligt betänkandet, men yrkar ändå bifall till reservation nr 8.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att det känns tryggt, och det måste kännas tryggt för public service-företagen också, att det ändå finns en så bred och fullständig uppslutning kring att vi i Sverige skall ha en starkt public service-radio och en starkt public service-television. Egentligen skulle man vilja ägna sig helt åt det som vi är fullständigt ense om. Vi har redan glidit in något på det som vi skall diskutera som nästa punkt på dagordningen, nämligen public service-propositionen. Jag tänkte mycket kort uppehålla mig vid det som är ämnet just nu, nämligen radio och TV-lagen. Jag kan bara konstatera det självklara, att det är skönt att vi efter ett så mångårigt utredningsarbete nu kommer att kunna besluta om en ny radio och TV-lag som bl.a. ersätter den nu gällande radiolagen. Den har faktiskt sitt ursprung så långt tillbaka som 1966. Det är klart att det har hänt väldigt mycket med medielandskapet sedan dess. Vi får en mer överskådlig, betydligt enklare, enhetligare och framför allt teknikneutral lagstiftning med den nya radio och TV-lag som vi nu skall ta ställning till. Sju lagar förs samman till en ny lag. Det handlar alltså om ett nödvändigt städningsarbete men också om vissa sakliga förändringar. Det införs också ett förbud mot att sända verklighetstrogna våldsskildringar och pornografi i TV under sådana tider och på sådant sätt att barn kan se programmen. Samtidigt finns det en mycket tydlig markering när det gäller nyhetsförmedlingens särskilda roll och position. Jag tycker att det är mycket angeläget att vi på olika sätt medverkar till att skydda våra barn från den här typen av våldsskildringar. Jag tycker att den väg vi nu har lyckats välja är bra. Den förenar dessa skyddskrav med våra grundläggande utfästelser när det gäller tryck och yttrandefrihet på ett sätt som sammantaget blir ganska bra. Dessutom införs ju en ny sanktion som jag inte tror att någon hittills har nämnt, nämligen en särskild avgift för den som bryter mot bestämmelser eller villkor om reklam. I den nya marknadsföringslagen har vi ju en sanktion, en s.k. marknadsstörningsavgift, som kan börja gälla direkt om man bryter mot t.ex. barnreklamförbudet. Jag tycker att det är utmärkt att vi nu får möjlighet att använda detta även när det gäller t.ex. TV. Detta om radio och TV-lagen. Birgit Friggebo tar upp frågan om att lokalradiolagen inte finns med i denna städning. Jag förstår om man som f.d. statsråd på detta område vill slå vakt om sin egen baby. Den nya kommersiella lokalradion är ju i hög grad Birgit Friggebos. De beskyllningar hon framför, som handlar om allt från fantasilös återställarpolitik till hot mot rättstryggheten, får man väl se som överdrifter som man inte skall fästa alltför stort avseende vid. Jag tycker att det är viktigare att utgå från det vi är ense om, nämligen att vi skall ha en stark public service-radio och en stark public service-TV och att den nya lokalradion faktiskt inte har blivit särskilt lyckosam. Det är mycket rimligt att man i detta läge utreder frågan. Det gör vi ju i Sverige. Så fungerar svensk parlamentarism och svensk demokrati. Birgit Friggebo kommer själv att delta i det utredningsarbetet. Jag tror att resultatet kommer att bli alldeles utmärkt utan att vi behöver ge oss in på långa avtalsperioder eller, för att haka på det stickspår som Birgit Friggebo tog upp om löntagarfondspengarna, skapa stiftelsemodeller och liknande som faktiskt utestänger från demokratisk påverkan och insyn. Det kommer vi socialdemokrater inte att ägna oss åt. Sedan har vi åsiktsreklamen. T.o.m. i åsiktsreklamens förlovade land USA har man nu fört en intensiv diskussion inför den förestående presidentvalskampanjen om de problem som den ställer till med. Kan man inte formulera en politisk ståndpunkt på sju sekunder är man ute ur valrörelsen. Nu försöker man kompensera det genom att reservera särskilda programsjok för längre och mer sammanhängande politiska utläggningar. Man måste alltså skapa frizoner i det TV-utbud som är fullständigt söndertuggat av en åsiktsreklam som hela tiden passerar lågvattenmärken. Det är ingenting som vi vill ha i Sverige. Att det sedan finns bekvämlighetsflaggade TV-kanaler som har möjlighet att kringgå vårt förbud får vi utstå, men det betyder inte att vi skall införa det i den marksända televisionen, bl.a. av det skäl som vi gemensamt brukar föra fram, nämligen TV-mediets speciella genomslagskraft. Vi kommer säkert tillbaka till TV-avgiften i nästa diskussion. Där vill jag bara säga att under 1996 kommer public service-företagen sammanlagt att kunna disponera nästan 5,4 miljarder kronor. För det kan man göra väldigt mycket. Många av dem man talar med i dag inom Sveriges radio och television har inga invändningar mot besparingar. De hävdar t.o.m. att det knappt finns några tecken på att de skulle ha påverkat programproduktionen över huvud taget. Däremot blev besparingarna ett motiv för en gammal organisation att förnya sig och ta itu med svåra frågor som man hade skjutit framför sig. Med detta vill jag ha sagt att en höjning av TV avgiften är viktig för de framtida public serviceföretagen och för att vi skall kunna få en modern teknik så att de kan hävda sig också mot de kommersiella företagen på detta område.

Herr talman! Jag är mycket glad över att höra kulturministern säga att min rädsla för att rättstryggheten skulle vara hotad är överdriven. Det måste ju betyda att Marita Ulvskog inte utgår ifrån att löpande civilrättsliga avtal skall kunna brytas hur som helst. Även i det tidigare beslutet om den nya fria radion förutsattes att det skulle ske en utvärdering när verksamheten hade börjat sätta sig och det var möjligt att se vad som faktiskt hade hänt. Det är för tidigt att göra det nu. Men jag är glad över att ministern anser att rättstryggheten skall råda och att min rädsla därmed var överdriven. Jag skall inte ge mig in i en diskussion om åsiktsreklamen direkt. Däremot vill jag haka på det som Marita Ulvskog sade om att hacka sönder budskap. Om det finns någonting som vi politiker har lärt oss, är det att budskapet i dag är sönderhackat. Man kan se under vilken tidsintervall en politiker intervjuas och hur lång tid han eller hon får för att svara på journalistiska frågor. Den tiden har minskat dramatiskt. Det är en fråga som vi borde diskutera, dock ej reglera eller lagstifta om. Jag håller helt med om att sönderhackningen av budskapet är ett problem, även i public service-företagen. Vi skall ju inte diskutera medelstilldelningen här; det är inte vår fråga. Däremot hör frågan om avgiftshöjningen till detta ärende. Med den medelstilldelning som gives - och som Marita Ulvskog uppebarligen tycker ger public service-företagen goda möjligheter - blir det ett överskott i radiofonden, även om man inte höjer avgiften. Varför skall man då plåga folk med att höja ytterligare en avgift, som ju dessutom är en skatt?
Herr talman! Jag delar inte Birgit Friggebos uppfattning att det är för tidigt att titta på vad den nya lokalradion fick för konsekvenser. Redan nu är det tydligt att den inte har fungerat i enlighet med de föreställningar och förhoppningar som fanns om hur den skulle utformas. Vi har fått en snabb ägarkoncentration och centralisering. Det mesta har gått alldeles snett. Självfallet bör vi då tillsätta en utredning som tittar närmare på detta. Man kan ta politiska poänger genom att påstå att socialdemokratin skulle vara ett hot mot rättstryggheten. Jag för in det under rubriken Politisk polemik på låg nivå. Vi ägnar oss inte åt den typen av verksamhet, och det kommer vi inte heller att göra i den lokalradioutredning där Birgit Friggebo själv kommer att medverka framöver. Visst kan man diskutera sönderhackade budskap. I denna kammare och i den politiska samhällsdebatten diskuteras i allra högsta grad möjligheten för politiker att tala ostört i radio och TV. Jag tycker inte att vi skall tillåtas att tala ostört. Vi skall avbrytas. Men det är en sak att avbrytas av journalister som är ute efter att skaffa sig information eller verka i allmänhetens tjänst, som det ju högtidligt brukar heta. En annan sak är att man kan köpa sig programtid för att föra fram sönderhackade budskap och att köpkraften avgör. Där går en enligt mig avgörande skiljelinje. Det är alldeles självklart att det är viktigt att det finns litet pengar samlade i ladorna, alltså på rundradiokontot, när vi befinner oss i ett stort och viktigt teknikskifte. Annars kommer public service inte att klara sig i konkurrensen med de kommersiella krafterna.
Herr talman! Marita Ulvskog vill tydligen fortsätta polemiken om rättstryggheten. Jag sade ju att jag var glad över att hon ansåg att min rädsla var överdriven. Jag tar fasta på att rättstryggheten skall råda och att avtalsfriheten inte skall inskränkas. Ministern sade också att regeringen inte tänker ägna sig åt att inskränka rättstryggheten, och det leder till ganska stora förpliktelser också när det gäller forskningsstiftelserna, även om det inte är dem vi skall tala om egentligen. Självfallet skall politiker inte tala ostört. Jag tror att det vore ganska tråkigt för människorna att lyssna på ostörda politiker. Tvärtom skall vi ställas till svars, till ansvars och mot väggen. Men vi skall också kunna få svara på det sätt som vi själva vill och inte klippas och hackas sönder och användas som politiska objekt. En av orsakerna till att diskussionen om åsiktsreklam kommer upp över huvud taget är att politiker och partier vill ha en omväg kring journalisterna. Men detta är ändå inte huvudargumentet. Det är att det är de som vill inskränka möjligheten att nå ut till folk som har bevisbördan. Det gäller också yttrandefriheten och etableringsfriheten över huvud taget. Det är nog tur att vår tryckfrihetsförordning är så gammal och traditionsbunden att ingen vågar inskränka den. Om vi hade diskuterat etablerings och pressfrihet i dag, hade säkert många sagt att detta måste styras och ställas med. Detta gäller också etermedierna. De som vill inskränka de tekniska möjligheter som nu finns för att nå ut till människor är de som har bevisbördan.
Herr talman! Anledningen till att jag fortsätter att polemisera mot Birgit Friggebo om rättstryggheten är att den typen av diskussion brukar föras i mer upphetsade miljöer än kammaren. Den klassiska frågan är: Slår du din fru? Jag skulle alltså tvingas svara på frågan om jag slår min man. Nej, jag gör inte det. Den typen av fråga ställer Birgit Friggebo när hon diskuterar rättstryggheten. Att kränka rättstryggheten är ingenting som över huvud taget står på dagordningen för något parti i denna kammare. Om jag får använda samma argumentationsteknik vill jag säga att det är bra att Birgit Friggebo nu säger att det är bra att politiker inte skall kunna tala ostört i radio och TV utan att bli avbrutna. En henne närstående tidning, Dagens Nyheter, har nämligen under lång tid drivit uppfattningen att politiker skall kunna göra just detta, inte på betald programtid utan på tid som public service-företagen skulle ställa till politikernas förfogande. Det är en uppfattning som jag inte delar.

Herr talman! Debatten kring detta betänkande handlar egentligen om tre mycket fundamentala och viktiga saker när vi diskuterar den framtida radion och televisionen i Sverige. Den första frågan handlar om att avvärja de olika försök till en ökad statlig kontroll över fria medier och framför allt radio och television som är så tydliga och uppenbara från socialdemokraternas och regeringens sida. Vi ser det tydligt i det här betänkandet, där olika förslag om granskning och uppföljning har vuxit fram som ett sätt för statsmakten att följa upp och kontrollera innehåll och verksamhet i public service-företagen. Vi ser det i form av att man har mycket bestämda uppfattningar om hur verksamheten skall organiseras för att uppfylla olika typer av politiska krav på sändningarna. Vi ser det också i debatten kring den digitala marktelevisionen, det projekt som bygger på att man med hjälp av stolpar runt om i landet skall använda sig av en teknik för att uppnå digitala sändningar som kostar mer för sändare och mottagare men som framför allt handlar om att minska antalet möjliga frekvenser och kanaler. I en intervju för interntidningen för Sveriges television, Vipåtv, säger också den nuvarande kulturministern rakt ut att syftet är en ökad statlig kontroll. Jag citerar ur tidningen: "Möjligheten till styrning är det helt avgörande argumentet för digital mark-TV satsning, sa hon." Detta är remarkabelt. Det är en mycket tydlig redovisning av det som vi i olika sammanhang har kritiserat regeringen för och som regeringen har försökt fly undan från. Här har Ulvskog själv klargjort att det handlar om att genom olika politiska medel försöka få till stånd en ökad statlig kontroll över TV-sändningar i Sverige. Det är så pass remarkabelt att jag förutsätter att Ulvskog här klargör vad hon menar och att hon också klargör syftet med alla andra olika aktiviteter för att öka kontrollen - aktiviteter som ytterst riktar sig mot programföretagens redaktionella självständighet. Jag kan gärna säga att jag också är förvånad över hur tysta programföretagen har varit när det gäller att slå vakt om den egna självständigheten, när statsmakten nu så uppenbart försöker skjuta fram sina positioner för en ökad statlig kontroll. Fru talman! Det är den ena frågan som denna debatt och detta betänkande handlar om: socialdemokraternas och statsmaktens försök att öka den statliga kontrollen över radio och television. Den andra frågan, som är av betydande vikt i vårt samhälle, inte minst i den tid vi lever i, är den fantastiska möjlighet till förnyelse av svenskt kulturliv, av resurser och av förmåga till vitalitet som en utvecklad roll för public service-televisionen och public serviceradion skulle kunna ge. Det är, fru talman, rätt betydande medel som vi anslår till public servicetelevisionen och public service-radion. Det är belopp som är större än vad kulturutskottet i övrigt anvisar till kultursektorn. Men det är också belopp som skulle kunna användas inom ramen för en fristående oberoende verksamhet för att tillföra det svenska samhället mycket mer av kulturellt skapande i alla delar av landet, mycket mer av tillgänglighet inför det kulturella skapande som i dag redan finns, många fler möjligheter för unga kulturskapare av olika slag att komma till tals och mycket mer resurser för produktion. Vi moderater anvisar i vårt förslag till hur man skall gå till väga hur public service-televisionen och public service-radion just i den här bemärkelsen skulle kunna utvecklas. Det är rätt fascinerande att de möjligheter som kulturutskottet faktiskt disponerar över inte används för att göra en vitalisering av svenskt kulturliv. För dramatiker, författare, skådespelare, för hela den svenska kultursektorn finns här en möjlighet att genom koncentration och prioritet ge det svenska kulturlivet ett lyft i 90-talet. Jag skulle vilja påstå att det dessutom är enormt viktigt att vi i denna brytningstid gör det. I hela det internationella mediesamhället, som har så mycket att ge, är det samtidigt viktigt att slå vakt om de förutsättningar som svensk kultur, det svenska språket och det svenska kultursamhället skulle kunna ha, men som majoriteten faktiskt avvisar. Det beror på, fru talman, den tredje av de frågor som detta betänkande och denna debatt handlar om, nämligen vilken roll som public service-televisionen skall ha i ett samhälle med fria medier. Den frågan borde rimligtvis få ett annat svar än för fyra fem år sedan, då vi inte hade fria etermedier. Det är en oerhört radikal förändring som har skett i hela den svenska mediemiljön inom loppet av fyra fem år.

Det är klart att i den miljön borde rimligtvis public service-uppdraget vara annorlunda än i dag, och på samma sätt borde public service-uppdraget i dag vara annorlunda än då. Men det som vi ser i det här betänkandet, som grundar sig på regeringens proposition, är att public service-televisionen skall fortsätta att agera som om ingenting har hänt, trots att den mest radikala förändringen inom någon samhällssektor egentligen har skett just här. Det intressanta är att det är så uppenbart att det är den gamla monopoltidens anhängare som i ett slags förtvivlat försök att klamra sig fast vid det gamla nu vill att public service-televisionen inte skall omdefinieras, utan leva upp till det som den försökte leva upp till i gamla tider. I ivern att public servicetelevisionen skall vara den television och public service-radion den radio som dominerar utbudet vad gäller kulturliv, underhållning, nyhetsförmedling, m.m. är man obenägen att göra några förändringar. Men det leder till, och det skall man ha mycket klart för sig, att man urholkar public serviceverksamhetens legitimitet inför publiken. Man urholkar dessutom publikens intresse för public serviceverksamhetens program när man använder pengar och resurser till att göra program som andra gör lika bra eller kanske rent av bättre, i stället för att koncentrera sig på det som är public service-verksamhetens specifika fördelar och särskilda uppdrag. Då uppnår vi den besynnerliga situationen att de som i dag tror sig vara public service-televisionens allra främsta försvarare i själva verket är dess värsta fiende. Vi har under så många år hört debatter, i denna kammare och utanför, där monopolanhängarna försvarat sig och värjt sig mot varje tanke på förnyelse, men förnyelsen kom. Nu ser man på nytt samma sak. Man värjer sig mot förnyelsen. Men förändringarna i vår omvärld och förändringarna i mediemiljön är av den arten att om man inte förnyar och utvecklar public service-uppdraget till en ny tids krav, kommer vi i Sverige att ha ett minskat intresse, en minskad vilja och en minskad nytta av public service-verksamheten.

I den här delen är frågan rätt enkel. Skall den mycket stora summa pengar som publiken i dag anslår till public service användas för att producera program som publiken ändå kan ta del av genom de fristående radio och TV-stationerna, eller skall de pengarna användas för att tillföra publiken program som den annars inte kan få ta del av eller som den i dag bara kan få genom public service-verksamheten? Det finns små ordmässiga ansatser till förnyelse i majoritetens skrivning. Man säger att man skall lägga större vikt vid kulturansvaret, större vikt vid det svenska språket eller större vikt vid barnprogram. Men alla de orden blir fullständigt innehållslösa, eftersom man aldrig säger vad man skall lägga mindre vikt vid. Jag roade mig för en tid sedan med att be att få fram en tabell över hur många områden som majoriteten nu säger sig vilja prioritera mer. Det var fyra fem olika områden inom public service-televisionens uppdrag. Men de motsvarades inte av att man någon annanstans ville prioritera mindre. Därmed står man inför situationen att public service-verksamheten urholkas och försvagas.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

Fru talman! Vänsterpartiets politik syftar till att skapa jämlikhet. Vi önskar ett samhälle byggt på humanistiska värderingar, där målet är minskade klyftor och ökad demokrati. Den demokratiska utvecklingen förutsätter ökade möjligheter för informationsspridning och opinionsbildning. Vänsterpartiets mål i mediepolitiken är att utjämna de brister som finns inom medieområdet för att skapa ett jämlikare samhälle. Man kan säga att mediefrågorna handlar om makten över uttrycksmedlen och uttrycksmedlens makt över våra liv. Mediefrågorna står i relation till kulturpolitiken, som ger möjlighet för alla att erövra de här uttrycksmedlen: kultur som fantasi, kultur som underhållning och även kritik. Detta står i sin tur i förbindelse med demokratins villkor, till fördelningen av välfärd och makt. Med andra ord, det vi behandlar i dag, en ny radio och TV-lag samt en radio och TV i allmänhetens tjänst, är en av demokratins och yttrandefrihetens viktigaste frågor. Vi har här ett stort ansvar i hur etermedierna utvecklas i vårt samhälle. Med vår vetskap om att klyftorna i samhället ökar får allmänhetens radio och TV också extra stor betydelse. Människors användning av yttrandefrihet präglas ju av deras sociala villkor och ekonomiska förutsättningar. Därför måste vi som politiker försöka utjämna dessa förutsättningar och genom ett offentligt ansvarstagande möjliggöra demokratins fördjupning men även dess bestånd. Fru talman! En förutsättning för att värna allmänhetens radio och TV är att dra tillbaka det sparkrav som åvilar programföretagen. Av rättviseskäl beslutade sig Socialdemokraterna för en 11-procentig neddragning av medelstilldelningen till programföretagen, och det med stöd från Moderata samlingspartiet. Det kunde man kanske inte förstå när man hörde Gunnar Hökmark här tidigare, som pratade så varmt om programföretagen. Men även Moderaterna var för att dra ned på medelstilldelningen. Nu hör det till saken att allmänhetens radio och TV inte belastar den statliga budgeten, utan den finansieras över rundradiofonden, som består av licensmedel. Besparingar på SVT innebär i sig svårigheter att leva upp till avtalet utan att det skall bli kvalitetsförsämringar. Det här tror jag slår tillbaka på demokratin. Det innebär också att personer har varslats och i stället kommer att belasta statsbudgeten via akasseersättning. Som jag ser det, förlorar vi på de här neddragningarna. Det blir i slutändan ingen besparing. Min vision är en fördjupning av demokratin, inte en passivisering genom arbetslöshet och ytterligare belastningar i statskassan. Det här är så att säga ett moment 22, som vi brukar säga. Av den anledningen har Vänsterpartiet även i år lagt reservationer på den här punkten, och det är reservationerna 22 och 29. Vi yrkar där att sparkraven för 1997 skall upphöra. Politiken måste ses i sin helhet. Det nya avtal som har arbetats fram står för en hel del förbättringar vad gäller både innehåll och kvalitet. Men det skall nu göras med minskade medel. Tyvärr hänger inte politiken ihop här; ett avtal som kräver mer men med mindre pengar måste ju halta någonstans. Risken finns att kvaliteten blir sämre och att tittaren väljer annat utbud i stället, och snart finns det inte längre något behov av allmänhetens radio och Dels ålägger man 11 % i sparkrav. Dels försämrar man möjligheterna till sponsring, vilket jag givetvis också stöder. Jag vill även gå längre och inte tillåta sponsring när det gäller sportutsändningar. Dels går man emot propositionen vad gäller att Granskningsnämnden skall finansieras helt över statens budget. Detta skulle kunna minska belastningen på rundradiofonden med 4,6 miljoner kronor. Man vill liksom ha allt, men det skall inte få kosta någonting. Mer relevant vore det att göra som Vänsterpartiet. Vi renodlar licensavgifterna till att gå till programverksamheten. Vi tar tillbaka sparkraven fr.o.m. nästa år. Vi lägger tillbaka de pengar som i dag betalas till Granskningsnämnden, och vi höjer licensen till 1 600 kr per år. Det är 76 kr mer än regeringens förslag. Det innebär inte särskilt mycket för den enskilde, men det ger betydande intäkter, som jag anser skall användas till programverksamhet, inte som något straff för den enskilde TV-tittaren. Vi har i dag 76 kr blir det betydande medel. En annan stor fråga där Vänsterpartiet inte delar utskottsmajoritetens mening i betänkandet är avtalstidens längd. De föreslagna fem åren är på tok för kort tid. Majoriteten hänvisar till de stora förändringar som kommer inom det tekniska området och med den digitala tekniken. Det kan ju synas riktigt, men just av den anledningen skulle även avtalstiden behöva vara längre. Vänsterpartiet föreslår tio år, på grund av att programföretagen behöver stabilitet, för att kunna göra bra program och vara en motkraft till det kommersiella TV och radioutbudet. Man behöver kunna planera för den nya tekniken i lugn och ro och göra de investeringar som behövs på lång sikt. Jag vill säga att Vänsterpartiet är positivt till ny teknik, men det är av avgörande betydelse vad den skall användas till. Vi måste klargöra vad vi skall göra med tekniken. Det är innehållet som är det viktigaste. Tekniken skall vara ett medel, inte ett mål i sig. När det gäller finansieringen anser Vänsterpartiet att staten skall stå för infrastrukturen, även när det gäller den digitala tekniken. Det får inte bli en klassfråga att titta på TV eller att lyssna på Sveriges radio. Jag förstår av det resonemang som har varit att det är överskott från rundradiofonden som skall användas till att bygga ut den digitala tekniken. Jag tycker då att man också skall säga att det handlar om det, och att man inte vill satsa på programverksamhet utan i stället skall låta de enskilda licensbetalarna få bekosta den här utbyggnaden. Den digitala sändningstekniken ger möjlighet till fler kanaler och en bättre kvalitet på utsändningen, och det kommer i förlängningen också att leda till ett lägre pris än för det analoga. Det är bra. Men samtidigt ger yttrandefrihetsgrundlagen inte möjlighet för staten att undanhålla vissa programföretags sändningar och låta frekvenserna vara outnyttjade. Yttrandefrihetsgrundlagens princip är att allt tekniskt utrymme som kan användas också skall användas. Vi kommer att få 8, 16 eller 24 kanaler, kanske fler. Går det att undanhålla vissa programföretag från att utnyttja denna möjlighet att faktiskt nå ut till i storleksordningen 99,8 % av Sveriges befolkning? Om vi inte genom yttrandefrihetsgrundlagen får möjlighet för staten att undanhålla vissa kanaler från sändning kommer vi i en ohållbar situation, där vi bäddar för ökad kommersialism och enfald i etern. Risken är att yttrandefrihetsgrundlagen hindrar ett selektivt urval av program. Jag hoppas att det inte är regeringens önskan. Några som kan komma att vinna på införandet av den nya tekniken är de handikappade. Den nya tekniken ger möjlighet för allmänhetens radio och TV att uppfylla de krav som finns att utforma sändningarna på ett sådant sätt att de blir tillgängliga även för funktionshindrade. Människor skall inte onödigtvis hindras av syn eller hörselnedsättning från att ta del av det utbud som andra har tillgång till. Här har ju allmänhetens radio och TV ett särskilt stort ansvar. Frågan är bara hur. Hur skall de handikappades rätt värnas på bästa sätt? Av den anledningen har Vänsterpartiet i reservation 12 föreslagit att ett formellt samarbete skall genomföras med programföretagen. Företrädare för handikapporganisationerna och representanter från det föreslagna bolaget för ny teknik skall gemensamt arbeta fram en handlingsplan för hur det här skall kunna förbättras. Satsningar på barn och ungdomsprogram är även det en huvuduppgift för allmänhetens radio och TV. Radio och TV formar till stora delar ungdomars utveckling, och en radio och TV med hög kvalitet och kunskapsförmedling samt spännande program ökar barns och ungdomars jämlika förutsättningar i framtiden. Detta står i våra reservationer 6 och 7. Om vi vill värna mindre våld skall vi satsa på allmänhetens radio och TV, som har ett ansvar att nå alla människor efter deras behov och förmåga att ta emot ett medieutbud.

Det är enligt min mening inte marknaden och reklamen som skall styra vad vi skall se i TV, utan det måste vi kunna göra genom demokratiskt fattade beslut. Därför skall vi värna allmänhetens radio och TV och lägga tillbaka de pengar som behövs för att göra den TV som vi vill ha. Vänsterpartiet har fogat tolv reservationer till detta betänkande, men jag yrkar bifall enbart till reservation nr 22.

Fru talman! Ledamöter! Kära åhörare! Jag tänker inte hålla något allmänt anförande om medierna i stort och smått, men jag vill gärna från talarstolen säga att jag är stolt över Sveriges Television, över Sveriges Men bra kan alltid bli bättre, och kvalitet och pengar kan ibland ha en viss korrelation. Därför är vi från Miljöpartiets sida glada över den uppgörelse som vi har träffat med regeringen om att 400 miljoner kronor skall gå till den digitala tekniska utvecklingen. Den kostnaden behöver inte belasta programverksamheten. I synnerhet för radions del där sparbetinget har slagit extra hårt är det mycket viktigt. Här vill jag också hänvisa till KU:s betänkande, där den här punkten lyfts fram. Eftersom sparbetinget ligger fast för den här budgetperioden är det bråttom med att se till att de pengarna kommer till användning. Så litet grand om regeringens proposition och några punkter som vi vill betona litet extra. Fru talman! Åldersstrukturen inom programbolagen ser i dag ut så, att stora förändringar - nyrekryteringar helt enkelt - kommer att behöva göras inom den närmaste tioårsperioden. Då tycker vi att det är viktigt att lyfta fram behovet av att man är väldigt noga när man rekryterar. En del stationer i USA har infört kvotering för att styra upp vid nyanställning. Det föreslår inte Miljöpartiet. Men vi tycker att det är rimligt att vart och ett av programbolagen upprättar handlingsplaner - det ser olika ut i de olika bolagen - så att en bättre balans kan uppstå mellan de anställda. Det kanske finns andra sätt att åstadkomma detta än handlingsplaner, men vi tror att det är ett bra sätt. Det är oerhört viktigt att det samhälle som vi har i Sverige i dag visas också i de TV-program som går ut. Vi skall inte bara tala om det mångkulturella samhället, utan representanterna för detta mångkulturella samhälle skall själva vara producenter och producera sina egna program. Vi vill också lyfta fram programverksamheten för barn och ungdom. Det finns utredningar som visar att flickor som ser mycket på TV från sjuårsåldern får sämre självförtroende, medan pojkar som ser mycket på TV från sjuårsåldern får bättre självförtroende. Detta är alarmerande. Värderingar styr alltid - det är däremot ingen nyhet. Då är det viktigt att vi får fram värderingar i barnprogrammen som stämmer med vår nordiska kultur. Vi behöver ju inte resa speciellt långt för att se att skillnaderna är stora. Om vi tittar på vårt systerland Österrike finner vi att bilden av kvinnan och mannen där är väsentligt annorlunda, och den som funderar över varför det är så kan ju tänka på kyrkans roll där. Men det som är det dominerande i vårt utbud är USA:s påverkan, och i USA går utvecklingen i dag mot att allt fler flickor också slåss, precis som pojkarna. Det är ju inte det som vi menar med jämlik kulturell utveckling. Miljöpartiet har skrivit att vi tycker att programinköpare och producenter aktivt skall arbeta för att tillvarata flickors intresse av att bli speglade på ett för dem gynnsamt och relevant sätt. Sedan vill jag säga ett par ord om mediet och dess speciella genomslagskraft, som flera andra här också har talat om. Jag utgår från att kulturministern ser igenom Sveriges Televisions utbud då och då, och även övriga tillgängliga kanaler. Jag undrar då om kulturministern ofta kan identifiera sig med de kvinnliga rollfigurerna. För mig blir ofta zappandet mellan olika kanaler bara en bekräftelse på hur oändligt stort Sveriges Televisions ansvar är. Jag tycker att det är oroande hur kvinnor generellt skildras i underhållningsprogram. Kvinnorna skildras som hjälplösa offer eller också som varelser som får skylla sig själva för sitt eget obetänksamma agerande. Här tycker jag att det finns väldigt bra skrivningar i den nya radio och TV-lagen, men jag vill ändå lyfta fram den här diffusa bilden av kvinnan, där det inte går att sätta fingret på vad som är fel, utan det är den generella bilden som blir så förnedrande i sammanhanget. Jag tycker att det är viktigt att man blir medveten om detta och diskuterar vidare hur vi skall kunna föra fram vårt jämställda Sverige i televisionen. Till slut några ord om Granskningsnämnden, som också har varit uppe till diskussion när vi debatterade KU:s betänkande. Nu handlar det om Granskningsnämndens finansiering. Här vill jag tillstyrka regeringens förslag. Det kan inte vara sunt att Granskningsnämndens verksamhet finansieras med licensmedel. I propositionen föreslås att Granskningsnämnden fr.o.m. 1997 skall finansieras helt över statsbudgeten. Det tycker vi från Miljöpartiet är ett bra förslag från regeringens sida, och vi vill stödja det. Med detta yrkar jag bifall till reservation 27, under mom. 23. För den händelse den reservationen blir bifallen här i kammaren yrkar jag också bifall till reservation 28 under mom. 25, som handlar om hur pengarna skall fördelas.

Fru talman! I huvudsak kan vi kristdemokrater ställa oss bakom hemställan i utskottets betänkande. Vi delar utskottsmajoritetens åsikt om den allmänna utformningen av medielandskapet och om de för oss kristdemokrater så viktiga kraven på kvalitet, kulturansvar, mångfald och public service-företagens demokratiuppdrag. Vi välkomnar skrivningarna om vikten av en gemensam värdebas för en fungerande demokrati. Public service-företagen har statsmakternas uppdrag att bedriva sändningsverksamhet till allmänhetens tjänst och bör ta ett stort ansvar för en bred samhällsdebatt och för bevakning av kultur och samhällsliv. Man bör sända program av hög kvalitet för barn och ungdom och spegla det mångkulturella samhället.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 Det kanske vi har gjort till en viss del, men det finns nog mer att önska. Vi vill betona att enkla marknadslösningar eller en total frihet inte automatiskt skapar kvalitet. Det visar inte minst den ökade våldsutvecklingen i medierna, som på sikt kan hota den frihet vi vill ha. Den kan bara fungera och utvecklas i en miljö av etiskt ansvar och med värden vi förknippar med alla människors unika och lika värde och den enskildes frihet och värdighet. Enligt det nya förslaget till radio och TV-lag får inte TV-program som innehåller ingående våldsskildringar eller pornografiska bilder sändas under sådan tid och på sådant sätt att det finns betydande risk för att barn kan se dem. Men förbudet gäller inte om det av särskilda skäl ändå är försvarligt att sända dem, t.ex. i nyhetsprogram eller i program i samband med debatt om våld. Fru talman! Vi menar att det är av stor vikt att de våldsinslag som då förmedlas möter de relevanskrav som kristdemokraterna drivit och som innebär att informationen bör förmedlas i ett för publiken tillräckligt förklarande sammanhang för att öka förståelsen för det skeende som skildras och minska risken för skadliga effekter hos framför allt minderåriga. Då det gäller frågan om programföretagens distriktsorganisation vill vi understryka att det är självklart att hela landet skall speglas i programproduktionen, inte minst när det gäller nyhetsförmedlingen. Vi är positiva till spridning och decentralisering, men tycker att beslut om var och hur program produceras skall fattas av ledningen för programföretagen, inte av politiker. Viktigt är att två självständiga nyhetsredaktioner även i fortsättningen finns inom Sveriges Television och att hela Sverige speglas. Därför reserverar vi oss mot skrivningen att redaktionernas kvalificerade beslutsfunktioner skall utlokaliseras. Vi säger nej till en markbaserad digital TV. Argumenten är att tekniken är ofullgången och inte ger möjlighet till interaktivitet och att kapaciteten är begränsad. Trots att denna teknik är dyr garanterar den inte god kvalitet. Den är dyr för staten, och den är dyr för hushållen eftersom de måste investera i digitala mottagare. I nuvarande ekonomiska läge är det oklokt att bygga fast sig i en teknik som kan vara överspelad om några år. Vi föreslår därför att man avvaktar fiberoptiken som har större möjligheter och som faktiskt redan är på gång. Regeringen har i propositionen föreslagit att Granskningsnämnen skall finansieras helt över statsbudgeten med motiveringen att det är viktigt att TV avgiftsmedel renodlas till att finansiera programbolagens verksamhet inklusive RIKAB. Vi vill tillstyrka regeringens förslag och har därför reserverat oss mot utskottets förslag. Fru talman! Vi står fast vid våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 10 och till reservation 27 om Granskningsnämnden.

Fru talman! En radio och en TV i allmänhetens tjänst är en del av vårt gemensamma kulturarv. I allmänradions och allmän-TV:ns uppdrag ligger ett särskilt ansvar för att utveckla vår demokrati, vår kultur och det svenska språket. Allmänradio och allmän-TV är också av stor betydelse för att värna och utveckla Sverige som kulturnation. Den proposition som nu föreligger innehåller en svensk modell för begreppet en radio och TV i allmänhetens tjänst med krav på bl.a. det som Fanny Rizell räknade upp alldeles nyligen. Definitionen av det s.k. public service-begreppet är inte given en gång för alla. Den kan komma att förändras med anledning av den tekniska utvecklingen. Men en bred politisk majoritet har enats om att Sveriges Radio och Sveriges Television även i fortsättningen skall fylla uppgiften att nå i stort sett hela befolkningen med ett mångsidigt utbud präglat av bredd, djup och hög kvalitet. I detta innefattas skyldigheten att erbjuda licensbetalarna ett programutbud som innehåller såväl breda populära program för den stora publiken som kvalificerade program som vänder sig till en smalare publik. En förutsättning för att kunna erbjuda folklig underhållning av hög kvalitet och ett kvalificerat utbud av kultur och samhällsprogram är, tycker vi, att Sveriges Television har tillgång till två licensfinansierade kanaler och att Sveriges Radios fyra kanaler bibehålls så att radiopubliken i hela landet nås av ett brett utbud. Det här betänkandet uppfyller till stor del de krav som vi socialdemokrater ställer på en allmän radio och en allmän TV. Mer än hälften av tittandet ägnas åt allmän-TV, och nära tre fjärdedelar av radiolyssnarna lyssnar på Sveriges Radio under en genomsnittlig dag enligt en undersökning från 1995. Tittarna och lyssnarna visar alltså ett stort förtroende för den allmän-TV och allmänradio som vi har i dag. Det är skäl nog för att vi skall ställa oss helt avvisande till att sälja ut en TV-kanal och två radiokanaler som moderaterna föreslår i sin reservation. I public service-uppdraget ingår som jag tidigare nämnt ett ansvar för rikstäckande sändningar. I dag nås 99,8 % av den bofasta befolkningen av sändningarna. Vi socialdemokrater tycker att det är oerhört viktigt att så många som möjligt kan nås av både radio och TV i allmänhetens tjänst. Vi vill vara med och utveckla allmänradion och allmän-TV:n vidare. Vi är alla övertygade om att den digitala sändningstekniken kommer att påverka medialandskapet under den kommande tillståndsperioden. Det är utomordentligt viktigt att den nya tekniken blir så ändamålsenlig som möjligt. Men utskottet menar i detta betänkande att det arbete om ny teknik som pågår för närvarande inom departementet inte bör föregripas. Distributionsfrågorna kommer där att analyseras ordentligt. Naturligtvis förutsätter vi att en hög driftssäkerhet och servicenivå kommer att upprätthållas såväl i tätortsområden som i glesbygd. Fru talman! Jag skall kommentera två tillkännagivanden i detta betänkande. För det första: De olika programföretagen utgör tillsammans med Granskningsnämnden för radio och TV den s.k. rundradiorörelsen. Enligt utskottets uppfattning är det naturligt att programföretagen via TV-avgiftsmedel bidrar till finansieringen av Granskningsnämnden. En större del, mer än 50 %, av Granskningsnämndens arbete härrör sig till granskning av programföretagen. Utskottsmajoriteten tycker att det är rimligt att Granskningsnämnden även i fortsättningen finansieras från två källor: dels över rundradiokontot, dels över statsbudgeten. För det andra: Utskottet föreslår att sponsring får förekomma i Sveriges Television i samband med sportevenemang. Skäl till att sponsring får förekomma vid sådana tillfällen är att kostnaderna för sporträttigheter ständigt ökar. Vi är, vilket tidigare sagts, för en mångsidighet i programutbudet och anser därför att det är angeläget att Sveriges Television har möjlighet att fortsättningsvis sända dyrbara sportevenemang. Utskottet vill också att det i fortsättningen i likhet med tidigare skall vara möjligt för TV och radiopubliken att titta på och lyssna till t.ex. Melodifestivalen om Sveriges Television står som arrangör. Därför finns också en skrivning med i betänkandet som tillåter sponsring även av ett sådant evenemang. Fru talman! Socialdemokraterna har tre hjärtefrågor inom kulturområdet: kultur i hela landet, bra kultur för barn och ungdom och bättre villkor för konstnärliga utövare. Jag har redan här berört hur viktigt det är att vi inom mediapolitiken ser till att vi får rikstäckande sändningar. En annan viktig fråga i det sammanhanget är att produktionen är väl decentraliserad och att utbudet är representativt för hela landet. Utskottet ställer sig också bakom propositionens förslag om fortsatt distriktsorganisation, om organisation av programföretagen så att förhållanden i olika delar av landet kan speglas och om att andelen allmänproduktion av program producerade utanför Stockholm ökas till minst 55 % under tillståndsperioden. Vi anser att både radio och television bör ägna ökad uppmärksamhet åt programverksamhet riktad till barn och ungdom. Våra barn har ofta ett stort intresse och behov av att få veta vad som händer i världen. Därför är det viktigt och naturligt att ett stort ansvar vilar på radio och television för att ta fram nyheter och information som är lättillgängliga för barn och ungdomar, men också för att förmedla kulturella och konstnärliga upplevelser, inte bara från vår egen kultur utan även från andra nationella och internationella källor. Den tredje hjärtefrågan hamnar till en del i avsnittet om att främja kulturlivet i betänkandet. I propositionen föreslås att omfattningen av utomståendes medverkan i programproduktionen skall öka i Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Utskottsmajoriteten anser att programverksamheten därigenom kan vitaliseras samtidigt som en rad fria kulturarbetare får möjlighet att komma till tals och möta en stor publik. Regeringen kommer att tillsätta en särskild utredare som skall lägga fram förslag till hur man skall gå till väga för att förbättra möjligheterna för fria producenter och produktionsbolag att göra dessa kvalitetsprogram. I Kulturutredningen framförs synpunkten att samarbetet mellan Sveriges Television och Sveriges Radio och museer och konsthallar bör utvecklas. Propositionen talar om samverkan med kulturinstitutioner i alla de situationer där det är möjligt och meningsfullt. I dag åligger det Operan att utnyttja radio och TV i så stor omfattning som möjligt för att göra teaterns produktioner tillgängliga för hela landets befolkning. Det åligger också Dramaten att driva scenisk konst i radio och TV. Utskottet tillägger här att det är viktigt att samarbetet inte begränsas till att gälla enbart Operan och Dramaten utan att samarbete även upprättas med andra teatrar och musikinstitutioner i landet som har program av intresse för radio och TV publik. Även samverkan med andra kulturinstitutioner som t.ex. museer bör kunna övervägas. Fru talman! En parlamentarisk beredning har utarbetat ett förslag som legat till grund för denna proposition. Genom en bred politisk majoritet finns det nu goda förutsättningar för radio och TV-företagen i allmänhetens tjänst att få stabilitet och trygghet i det nya avtalet. Jag vill med det yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande i sin helhet.
Fru talman! Jag undrar om Agneta Ringman kan utveckla vad hon menar med att det finns skäl som talar för ett uppdelat ekonomiskt ansvar när det gäller Granskningsnämnden. I utskottets betänkande kan man se att det står att det är naturligt, men jag förstår fortfarande inte vad som är naturligt och vilka som är skälen. Regeringen föreslår att man renodlar finansieringsansvaret mellan programbolaget och granskningsverksamheten. Det tycker jag däremot är ett sunt förslag. Vad är det för skäl som gör att Agneta Ringman nu säger att det inte skall vara på det sättet? Kände man inte till dessa skäl tidigare? Är det nya skäl?
Fru talman! Utskottsmajoriteten anser att det är värdefullt och viktigt att de mål för verksamheten som statsmakterna fastställer kan följas upp genom en återkommande rapportering. Eftersom Granskningsnämnden till en så stor del granskar public serviceverksamheten tycker vi att det är rimligt och naturligt att man fortsätter precis som man har gjort förut när det gäller finansieringen, dvs. att finansieringen delas upp i samma omfattning som tidigare.
Fru talman! Jag förstår fortfarande inte vad det är för nya skäl som har kommit till. Regeringen har föreslagit en renodling av avgiftsansvaret och att det skall finansieras direkt över statsbudgeten. Jag förstår fortfarande inte vad det är som har gjort att man har ändrat sig.

Fru talman! Det finns uppenbarligen fortfarande de som tycker att staten i praktiken borde abdikera från sitt ansvar nu när det finns allt flera kommersiella radio och TV-kanaler. Public service-verksamheten borde monteras ned och reduceras till ett litet finrum. Men det är väldigt få som tycker så, och det tycker jag är det positiva med det arbete som har föregått denna debatt i kultur och konstitutionsutskotten, och som dessutom har präglat denna debatt. Det är inte skyttegravarna som präglar denna debatt, utan det är enigheten. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Någon har sagt att om det inte redan fanns public service-radio och public service-TV, skulle vi få lova att uppfinna den nu, för att slå vakt om det som marknaden icke kan garantera och som den gång på gång bevisar att den inte klarar, nämligen tillgänglighet, mångfald och kvalitet. Jag är väldigt glad över att det har varit möjligt att uppnå en tillräcklig politisk enighet om de villkor som skall gälla för radion och televisionen under de närmaste fem åren. De beslut som riksdagen skall fatta i morgon kommer, menar jag, att innebära att public service-företagen står väl rustade inför framtiden på medieområdet. Det är ett medielandskap som hela tiden förändras. Vad det handlar om är att programföretagens kulturansvar skall förstärkas och att samarbetet med kulturinstitutionerna skall öka. Det handlar om att nyhetsförmedling och samhällsbevakning i något högre grad än i dag skall utgå från olika perspektiv och inte vara alltför Stockholmscentrerade. Det handlar om att andelen allmänproduktion som produceras utanför Stockholm successivt skall öka, i första hand genom anlitande av fristående producenter och utomståendes medverkan. Det mångkulturella samhället skall självfallet speglas på olika sätt. Dessutom skall public service-företagen fortfarande vara fria från reklam och därmed kunna bestämma sin programprofil utan kommersiella hänsyn. Gunnar Hökmark har hittat ett citat i en intern tidning, där jag skall ha sagt att möjligheten till styrning är det avgörande för det politiska intresset för marksänd digital TV. Ja visst är det så! Det finns en uppgörelse mellan socialdemokrater, folkpartister och centerpartister om att försöka, om det är möjligt, satsa på detta stora projekt. Vi ser det som ett politiskt projekt - ett tillfälle att för en gångs skull inte komma springande som allmänintressets försvarare i efterhand, när marknaden redan har bundit fast oss. Den styrning det handlar om är det vi har pratat om i dag. Det handlar om att ha vissa kulturpolitiska ambitioner, visserligen i form av väldigt lösa riktlinjer, men ändå. Det handlar om att svensk lagstiftning i så hög grad som möjligt skall efterlevas av dem som utsänder television i Sverige. I dag kan vi inte kräva det av de bekvämlighetsflaggade TV-stationer som använder satellittekniken, och det kommer vi sannolikt inte att kunna göra om det blir satelliterna och icke marknätet som får bestämma. Det handlar om att försöka hävda ett visst mått av barn och ungdomsproduktion. Det handlar om att så gott som alla hushåll skall omfattas av TV utsändningarna. Det handlar också om att ge en större möjlighet än i dag att via ett digitalt marknät se till att det finns lokala och regionala sändningar. Detta kallar Hökmark för något fult. Han vill skapa bilden av att det handlar om klåfingriga, otäcka monopolister som dessutom ägnar sig åt att drömma om stolpar. Så vill han framkalla bilden av det omoderna projektet. Det handlar inte om det. Gammalt står inte mot nytt. Hökmark vill utnämna sig själv till en som står för det nya. Det handlar om den eviga konflikten mellan marknad och demokrati, mellan mångfald och likriktning. Det handlar också om att föreslå och stå för ett lagom alternativ eller ett extremt alternativ. Jag står för det som är lagom och Hökmark för det som är extremt. Det paradoxala är att Hökmark, när han har uttalat denna kraftfulla kritik, genast kastar sig in i en diskussion om att vi borde ha ägnat oss åt en hårdare politisk styrning av det avtal med Sveriges Radio och Sveriges Television som vi nu diskuterar. Han är inte nöjd med att utskottet inte har använt möjligheterna att hävda de kulturpolitiska intressena hårdare än vad man faktiskt har gjort. Det handlar uppenbarligen om någon form av personlighetsklyvning. Det har även gjorts andra inlägg i den här debatten. Charlotta L Bjälkebring från Vänsterpartiet undrade över de pengar som finns på rundradiokontot. Hon efterlyste klara besked om att detta är pengar som skall användas för teknikutvecklingen inom public service-företaget. Jag kan bl.a. hänvisa till ett pressmeddelande som skickades ut för cirka ett år sedan. Där klargjordes detta mycket tydligt. Bakom detta pressmeddelande stod Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Också i en rad andra sammanhang har detta klargjorts mycket tydligt. Det handlar om att public service-företaget icke skall stå renrakat på pengar när den snabba utvecklingen kräver investeringar. Det skall finnas resurser på rundradiokontot. Även om det är en överloppsgärning vill jag slå fast att vi inte skall ägna oss åt klåfingrighet i denna kammare när det gäller public service-verksamheten. Vi skall se till att public service-företaget har mycket bra möjligheter att växa, utvecklas och vara ett starkt alternativ till de kommersiella kanalerna, som kommer att bli fler. Detta gör vi inte genom att skriva en professionell organisation och professionella yrkesutövare på näsan exakt vad de skall göra. Det tror jag dessutom vore direkt kontraproduktivt, om man är public service-företagets försvarare. Det kommer nämligen alltid att finnas sådana som Gunnar Hökmark som vill misstänkliggöra public serviceföretaget och kalla det för statsradio och statstelevision. Därför är det oerhört viktigt att vi som sysslar med mediepolitik icke ger honom argumenten. Vi skall inte peta. Vi skall inte träda public serviceföretaget för nära när det gäller programinnehållet. Det gör vi inte i de förslag som vi diskuterar i dag. Men vi skall vara vaksamma på problemet. Här finns människor som är duktiga på nyhetsvärdering och på att producera program av diverse slag. Jag vill, för att svara på Ewa Larssons fråga, säga att de försöker hävda en bild av kvinnan som är ganska väl balanserad. Som sagt: Vi skall inte ägna oss åt någon klåfingrighet. Men att public service-företaget har utvecklingsmöjligheter och med stort självförtroende kan konkurrera med de kommersiella kanalerna är garantin för att det kommer att fortsätta att leva ett gott liv. Tack!
Fru talman! Det är remarkabelt att det, när kulturministern talar om radion och televisionen, inte finns tillstymmelse till vision eller fundering kring hur en förnyad och förändrad mediemiljö skall leda till förändringar. I stället uppträder kulturministern här i kammaren som om hon varken har läst andras inlägg i denna debatt eller hört dem här i kammaren. Sådant förslummar bara de offentliga samtalen. Jag skall börja med att ta upp det första. Vi har i vår motion och i den reservation som finns mycket tydligt redovisat den roll som vi vill ge public serviceuppdraget i framtiden. Det vore bättre om kulturministern diskuterade det i stället för att försöka demonisera och tala om någonting som inte är föreslaget. Det vore dessutom bättre om kulturministern svarade på den fråga som jag ställde. Den gällde den statliga kontrollen också i dess andra led. Vad innebär det för mediemiljön om en regering vill använda tekniken för att styra medieutbudet, vilket faktiskt kulturministern nu erkände i talarstolen? Det var exakt det som socialdemokrater gjorde under årtionden i Sverige. Det fanns t.o.m. de som ville att parabolantenner skulle förbjudas. De kämpade in i det sista mot monopolets avskaffande. Ulvskog vill uppenbarligen hindra Sveriges Television från att sända digitalt via satellit. Man kan fråga sig vad det innebär för mediemiljön men också för public service-verksamheten. Fru talman! Public service-verksamheten kommer i efterhand. Det är nämligen inte så som kulturministern trodde, i alla fall för en månad sedan, att de digitala sändningarna ligger tio eller tjugo år framåt i tiden. Det är någonting som kommer nu. Det enda som kan hända med den inriktning som regeringen här redovisar är att public service-verksamheten drabbas. Tack!
Fru talman! Om debatten har förslummats tror jag att det beror på Gunnar Hökmarks inledningsanförande i denna debatt. Jag tänker inte fortsätta den förslumningen. När det gäller styrningens betydelse för mediemiljön skall jag för ett ögonblick försöka vara saklig. Detta är inget som kommer att avgöras i några slutna rum. Vi har en public service-beredning där bl.a. Gunnar Hökmark tidigare deltog. Men han valde, som vanligt, att mäla sig ur gemenskapen. Den här beredningen kommer att arbeta vidare med frågorna om det digitala marknätet, om vi klarar att fullfölja det som majoriteten i beredningen ville gå vidare med, nämligen att fatta ett beslut om ett digitalt marksänt TV-nät. Jag kan påminna Hökmark om att hans partivänner i Storbritannien är långt framme med det projekt som han själv försöker framställa som någon stalinistisk innovation. Vi lär oss mycket av britterna på den här punkten. Vi lär oss också mycket av finnarna. Den finska regeringen har helt nyligen fattat ett principbeslut om att satsa på den här typen av framtida TV Tack så mycket!
Fru talman! Det är bättre för den politiska debatten att man resonerar om vad public serviceverksamhetens uppdrag kommer att bli i en ny mediemiljö. Hur skall man på bästa sätt slå vakt om det som är en styrka i det svenska samhället? Synen på den digitala tekniken spelar faktiskt en betydande roll. Vi kommer i det svenska samhället att kunna ha ett enormt utbud av digitala satellitsändningar i framtiden. Den intressanta frågan är då hur public serviceverksamheten skall kunna stå ut och prägla ett programutbud som gör att publiken väljer den. Detta gör man inte genom att stå fast vid att allting skall vara som i den gamla verksamheten. Man gör det heller inte genom att försöka öka kontrollen, så som kulturministern anvisar, genom att utforma den typ av digital teknik som ger minst möjlighet till utveckling. Man skadar också public service-verksamheten om man på andra sätt utvecklar och utökar kontrollsystemen genom en årlig uppföljning, genom synpunkter på hur redaktionerna skall vara organiserade och genom synpunkter på när olika program skall visas. Det är den här typen av frågor som man borde resonera om i stället för att hemfalla åt den gamla monpoltidens argumentation och fördömanden av publikens val. Det är nämligen publikens val det handlar om, och det borde även en kulturminister kunna vara medveten om.
Fru talman! Gunnar Hökmark uppehåller sig vid frågan om public service-företagens möjlighet att redan nu inleda försök med digitala satellitsändningar. Han har så förfärligt bråttom därför att han uppenbarligen läser alla de pressreleaser som olika, konkurrerande kabelföretag nu rosar marknaden med. Vi skall i lugn och ro fatta beslut om Sveriges Men vi fattar inte dessa beslut helt isolerade från det stora beslutet om det marksända nätet. Det vore att binda upp oss redan nu för en utveckling som vi till sist i denna kammare kanske inte kommer att finna vara den riktiga. Hökmark talar också som årliga uppföljningar, dvs. det public service-bokslut som ingår i propositionen. Eftersom det handlar om TV-licensmedel och årliga kostnader på drygt 5 miljarder kronor, är det rimligt att det görs en liten uppföljning av vad pengarna de facto har använts till och om de har använts i enlighet med avtalet. Nu försöker Hökmark framställa detta som något slags efterhandscensur, vilket det självfallet inte handlar om. Återigen handlar det om en väldigt högröstad politisk polemik och ett misstänkliggörande när det gäller socialdemokratins men även folkpartiets och centerpartiets ambitioner på detta område.

Fru talman! Här i kammaren brukar det inte vara någon diskussion om rapporten från den svenska delegationen vid Europarådets parlamentarikerförsamling. Jag tror inte att det beror på ointresse för internationella frågor hos kammarens ledamöter. Det beror nog mest på att det är en okontroversiell redogörelse. Men det kan också bero på att själva utformningen av redogörelsen traditionellt inte har inbjudit till någon debatt. Den har till stor del haft karaktären av ett formellt protokoll, som redovisat i vilka utskott och vid vilka tidpunkter olika frågor har behandlats. Man får erkänna att den har varit litet blodfattig och inte alls speglat de heta känslor och det starka engagemang som förekommit i många diskussioner. I årets upplaga tar vi ett första steg för att göra framställningen litet mer levande. Vi bygger ut beskrivningen av de frågor som diskuterats särskilt intensivt. Vi har för första gången ett särskilt avsnitt om den parlamentariska församlingens roll och verksamhet i ett för Europarådet mycket dynamiskt skede. Europarådets huvuduppgift är att verka för att medlemsstaterna respekterar de mänskliga rättigheterna, följer rättsstatens principer, utvecklar sin demokrati och inte minst tar hänsyn till minoriteters intressen. Det unika är att alla medborgare i medlemsländerna har rätt att vända sig till domstolen i Strasbourg om deras mänskliga rättigheter har kränkts utan att de fått rättelse i hemlandet. Ett medlemsland är sedan skyldigt att följa domstolens utslag. Även Sverige har fällts vid några tillfällen. Svenska staten har fått betala skadestånd, ändra lagar eller förnya organisationen för domstolar och myndigheter. Långt före bildandet av EEC gjorde Europarådet en viktig insats för att överbrygga misstro och motsättningar mellan folken i de västeuropeiska länder som utsatts för Hitlertysklands härjningar under andra världskriget och övriga västeuropeiska folk. När sedan den ekonomiska integrationen växte fram i Västeuropa, med EEC, EG och nu EU, kom Europarådet att alltmer hamna i skuggan av EU. Att det ekonomiska samarbetet i Västeuropa blomstrade var ingen nackdel för Europarådet, tvärtom. Däremot var det fräckt och okänsligt av EU att döpa sitt högsta beslutande organ, rådet, till ett namn som till förväxling är likt Europarådet, nämligen Europeiska rådet. Det leder ständigt till förvirrande sammanblandningar, i radio, TV, tidningar och i den allmänna debatten. T.o.m. när jag nyligen besökte Europaparlamentet, ett organ där man verkligen borde veta skillnaden mellan Europarådet och Europeiska rådet, fick jag ett till svenska översatt dokument som riktade sig till Europarådet, trots att det av sammanhanget klart framgick att det egentligen gällde Europeiska rådet. Efter Berlinmurens fall och kommunistdiktaturernas upplösning i Öst och Centraleuropa ställdes Europarådet inför viktiga utmaningar: Hur kan vi medverka till att länder med inga eller nästan inga demokratiska traditioner kan växa till framgångsrika demokratier? Hur skapar man respekt för minoriteters och individers rättigheter i samhällen där våld och förtryck alltid har utgjort en del av människornas vardag? Hur tryggar man rättssäkerheten i länder som ärvt kvarlevorna av ett korrumperat och genomruttet rättssystem? När Europarådet låg i sin linda på 1940-talet var det ett rent västeuropeiskt projekt. Efter omvälvningarna i Central och Östeuropa har Europarådet nu kommit att bli vår världsdels största politiska samarbetsorganisation. Med 39 länder som medlemmar håller Europarådets alleuropeiska kallelse på att uppfyllas. De viktigaste undantagen är Vitryssland och det forna Jugoslavien. Innan Ryssland valdes in som medlem gick diskussionens vågor höga. Tveksamheten gällde inte så mycket att det kunde bli stora organisatoriska påfrestningar att välja in en stormakt med 150 miljoner invånare - ett väldigt land som sträcker sig långt bort i Asien och bort mot Stilla havet. Invändningarna gällde de alltjämt stora bristerna i rättssystemet och demokratin. Efter flera års diskussioner med Ryssland åtog sig landet att genomföra ett omfattande program med konkreta reformer för att utveckla demokratin och stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna. Vi vet att de tragiska händelserna i Tjetjenien ledde till att medlemsansökan lades på is i närmare ett år. Att landet trots allt beviljades medlemskap i år berodde framför allt på att partierna i den ryska duman så klart och kraftfullt tog avstånd från den ryska militärens övergrepp mot oskyldiga civila i Tjetjenien. Det finns nu ett konkret åtagande från partier i den ryska duman att arbeta för reformer och mänskliga rättigheter. Från Europarådets sida har utarbetats ett särskilt övervakningsprogram. Ingen kan naturligtvis säkert säga om förhoppningarna på en positiv utveckling i Ryssland kommer att infrias. Om Ryssland eller något annat land inte uppfyller sina åtagande kan landet först varnas. Om det inte hjälper fråntas landet rätten till representation. Slutligen, i värsta fall, kan det uteslutas. Att Ryssland beviljades inträde i Europarådet användes av många som ett argument för att Kroatien redan i vår skulle tas in som det fyrtionde medlemslandet. Själv hörde jag till dem som talade emot det. Jag tycker nämligen att landet har förhalat uppfyllandet av Daytonavtalet och framför allt varit alltför slappt när det gäller att se till att krigsförbrytare förs till krigsförbrytartribunalen i Haag. Tillsammans med delegationsledare från Danmark, Norge och Storbritannien föreslog jag att man skulle vänta med Kroatiens medlemskap till dess landet tydligt visat att det tar sina internationella åtaganden på allvar. Med knapp majoritet beslutade församlingen ändå att rekommendera att Kroatien skulle bli medlemsland. Men vid ministerkommitténs - det beslutande organets - möte, beslutade man att inte följa den parlamentariska församlingens rekommendation, något som aldrig tidigare har hänt när det gäller en medlemsansökan. Det kan inte uppfattas på annat sätt än att Europarådets medlemsregeringar vill understryka allvaret i att Kroatien lever upp till sina förpliktelser i Daytonavtalet. För egen del hoppas jag givetvis att Kroatien kan bli medlem i Europarådet, men då måste landets politiska ledning först i handling visa att den tar sina internationella åtaganden på allvar. Vi fick dock en rapport i går om att justitiedepartementet i Kroatien nu hade fängslat en av de nio bosnienkroater som krigsförbrytartribunalen har efterlyst för krigsförbrytelser. Avsikten är att han skall föras till krigsförbrytartribunalen i Haag. I övrigt kretsar våra tankar nu naturligtvis kring Albanien. Jag har i dag fått ett brev från en kollega i Europarådet där han visar de skador han har blivit utsatt för i samband med en polismisshandel. Han heter Namik Dokle och är vicepresident i nationalförsamlingen och ordförande i socialistpartiets parlamentariska grupp. Han redovisar i ett brev till mig hur ett mycket stort antal parlamentsledamöter och parlamentskandidater, från socialistpartiet, det socialdemokratiska partiet och den demokratiska alliansens parti har misshandlats brutalt av polisen i samband med valet. Det här är naturligtvis mycket allvarligt, och det kommer givetvis att föranleda stor uppmärksamhet i samband med den session som Europarådet inleder den sista veckan i juni månad.

Fru talman! Jag hade förmånen att vara valobservatör i det nyligen genomförda parlamentsvalet i Albanien, en av de nya medlemmar Jan Bergqvist har tagit upp i sin redovisning. Jag ingick i en delegation från det europeiska socialdemokratiska partiet, och precis som andra internationella observatörer kan jag konstatera att det bedrevs ett mycket utbrett valfusk i Både själva valet och valrörelsen präglades av en mycket hotfull stämning. Flera fall av arresteringar och polismisshandel av oppositionskandidater har uppdagats både före och efter valet. Oppositionen har haft stora svårigheter att bedriva valrörelse. Demonstrationer har förbjudits. Våld och stenkastning har förekommit vid oppositionspartiernas valmöten. Oppositionsledaren Fato Nano sitter fängslad på mycket tvivelaktiga grunder. Han är politisk fånge enligt Amnesty International. Regeringen kontrollerar TV och radio, och minimalt utrymme har givits oppositionen. Valkomissionerna på alla nivåer behärskades av det regerande demokratiska partiet. Under valdagen placerades oppositionspartiernas kommissionsmedlemmar på behörigt avstånd i vallokalen vilket omöjliggjorde deras kontrollfunktion. Detta ledde till att flera representanter lämnade vallokalerna. De ansåg det vara helt meningslöst. Flera utländska observatörer, bland dem jag, fick observatörskorten först då halva valdagen hade gått. Jag besökte ett femtontal vallokaler i utkanten av Tirana. En mycket hotfull stämning rådde. Jag blev själv vittne till hur oppositionspolitiker blev hotade av personer från demokratiska partiet och till hur människor hindrades från att rösta. I en vallokal blev däremot jag erbjuden att rösta. Andra observatörer rapporterar om manipulerade röstlängder och öppnade valurnor. I vissa kretsar stängdes vallokalerna flera timmar innan utsatt tid. Detta gjorde att ett flertal av oppositionspartierna drog sig ur valet på valdagen. Listan på oegentligheter kan göras lång. Det framgår i flera rapporter, bl.a. från OSSE. Glädjande nog har efter valet flera västländer reagerat. Det är nu oerhört viktigt med en fortsatt internationell bevakning av vad som händer i Albanien. Det är oerhört viktigt att Sverige och andra länder kräver fria och oberoende val. Internationella organisationer som OSSE och Europarådet måste kräva att Albanien lever upp till de kriterier om mänskliga rättigheter och demokrati som landet har förbundit sig att uppfylla. Annars måste Albaniens medlemskap i Europarådet ifrågasättas. Jag vill därför fråga Jan Bergqvist hur Sverige kommer att agera i Europarådet. Under valet i Albanien fanns det inga valobservatörer från vare sig FN, EU eller Europarådet. Jag vill också fråga Jan Bergqvist om Europarådet framöver kommer att skicka observatörer till medlemsländer där det kan befaras att det inte kommer att gå rätt till. Fru talman! I skymundan av kriget i det forna Jugoslavien har Albanien lyckats behålla freden och ta flera steg framåt mot demokrati och ekonomisk utveckling. Detta val var ett stort bakslag. Det finns nu en stor risk att det kommer att bli oroligheter i Albanien som sedan sprider sig till Kosovo och Makedonien. Södra Balkan är en krutdurk. Albanerna har lidit tillräckligt. Länderna i Västeuropa måste nu, gärna med Sverige i spetsen, agera.
Fru talman! Det är absolut nödvändigt att Sverige kräver att fria och oberoende val skall genomföras. Det är själva grunden för demokratin att man kan göra detta. Det är den demokratiska utgångspunkten som är förutsättningen för att man skall ha ett äkta medlemskap i Europarådet. Det politiska utskottet i Europarådet kommer att sammanträda i Tallinn nu på torsdag. Jag kommer själv att delta i detta möte. Det är givet att frågan om utvecklingen i Albanien kommer att vara en huvudfråga vid det mötet. Självklart måste vi kräva att fria och oberoende val genomförs i korrekta former. Det här kan naturligtvis inte accepteras. Frågan om medlemskapet för Albanien får man bedöma. Den första reaktionen är väl att man utesluter ett land som inte uppfyller sina förpliktelser. Det skall dock erkännas att det finns kritik även mot andra länder i Europarådskretsen när det gäller mänskliga rättigheter. Det rör sig t.ex. om Turkiet. En diskussion som ibland förekommer handlar om i vad mån landet trots allt kommer att respektera de utslag som Europadomstolen gör. Det är en möjlighet att man kan suspendera delegationen från ett land från att delta i Europarådets möten utan att man utesluter det. Det skulle innebära att landets medborgare har möjlighet att vädja till Europadomstolen, och att landet sedan är skyldigt att verkställa besluten. Visar det sig att det inte finns förutsättningar för att domstolens beslut verkställs i ett medlemsland så finns det ju ingen annan åtgärd att vidta än att utesluta landet. Jag har i dag ingen klar uppfattning om huruvida man i första hand skall gå på suspension av deras representation i Europarådet eller om det finns anledning att mer direkt gå på ett uteslutande av Albanien.
Fru talman! Det är alltid en svår avvägning mellan att ha länder med, och på det sättet kunna påverka i demokratisk riktning, eller att i stället utesluta dem. Jag är glad att Sverige kommer att agera på olika sätt. Jag vill bara understryka vikten av att göra något åt hur det är i Albanien i dag.

Fru talman! Det betänkande som vi nu skall behandla är en redogörelse för Sveriges första år som medlem i Europeiska unionen. Sverige har snabbt kommit in i samarbetet inom EU. Vi har påverkat, trots att vi är ett litet land. Vi har också i stor utsträckning haft förväntningar på oss att vi skall påverka. Förväntningarna på oss har framför allt gällt att Sverige skall ge ett bidrag till den ökande öppenheten inom Europeiska unionen, framför allt när det gäller rådets arbete. Vi har kunnat påverka när det gäller frågorna om en aktiv arbetsmarknadspolitiks ställning i EU arbetet. Vi har påverkat när det gäller frågor om djurskydd och djurhållning och när det gäller miljöpolitik. Vi har också varit, och är, pådrivande i regeringskonferensens diskussioner om en utvidgning av unionen österut. Vi har påverkat, och vi har låtit oss påverkas. Detta är en återkommande fråga i den kritik från Vänsterpartiet och Miljöpartiet som också har upprepats i det särskilda yttrandet, nämligen att regeringen inte tillräckligt mycket erkänner att vi också har låtit oss påverkas. Detta anser jag vara fullständigt självklart. Ett samarbete som man ingår innebär naturligtvis att man tar och att man ger, att man lyssnar och att man argumenterar. Det är själva essensen i samarbetet. Man skulle kunna likna det vid att ingå ett äktenskap där den ena parten är fast besluten om att pådyvla motparten alla sina åsikter och uppfattningar utan att i något ta intryck av den andra. Ett sådant äktenskap varar inte särskilt länge, och vi vill att vårt medlemskap i Europeiska unionen skall vara fruktbart och att det skall vara länge. I tider av ökande beroenden och gränsöverskridande hot är endast gemensamma lösningar baserade på samråd och kompromisser det som gäller och det som kan vara varaktigt. I sitt särskilda yttrande har Miljöpartiet och Vänsterpartiet sagt att makten har flyttats från riksdag till regering i och med medlemskapet. Detta tillbakavisar utskottet. Men självklart är det på det sättet att vi har flyttat över de frågor som vilar under första pelaren till gemensamt beslutsfattande inom unionen. Det var också detta som det gick ut på. Däremot menar jag att riksdagen har fått ett utökat inflytande över frågor på utrikes och säkerhetspolitikens område. Många frågor som tidigare endast behandlades inom Utrikesdepartementet tas i dag till riksdagen och blir föremål för samråd, ett samråd som inte sällan också leder till att regeringen tar med sig synpunkter och agerar som riksdagen önskar. I det särskilda yttrandet skriver man också att regeringen har underlåtit att framhålla sig själv och sitt agerande när det gäller de franska kärnvapenproven. Detta får väl ses som en blygsamhet som i så fall är smickrande för regeringen. Beträffande de franska kärnvapenproven var regeringen oerhört aktiv trots att det inte var en fråga på ministerrådets agenda. Men Sverige agerade aktivt och fick också med sig andra medlemsländer, inte minst gällde det när en resolution skulle antas i FN i denna fråga. En annan återkommande kritik som framför allt Miljöpartiet tar upp är att medlemskapet skulle vara mycket negativt för Sveriges profil när det gäller möjligheten att bedriva en självständig utrikespolitik. Men jag ber kammaren att lyssna på detta: En självständig utrikespolitik. Vad är det? Kan en självständig utrikespolitik någonsin vara framgångsrik? Bygger inte dessa frågor ytterst på att man vinner fler för sina åsikter och därigenom en majoritet för att förändra? Inte skulle Sverige någonsin genom att självständigt driva en udda fråga kunna påverka någonting över huvud taget? Det innebär att en självständig utrikespolitik inte ens är ett mål för utrikessamarbetet. I stället är det så att vi vill vara med och påverka i den riktning som vi anser vara bäst, att argumentera, ge och ta. Vi anser också att vi har lyckats ganska väl med detta. Vi tillbakavisar den kritik som säger att vi har hållit en låg profil i FN. Under 1995 års generalförsamling var Sverige oerhört aktivt, inte minst när det gällde resolutionsskrivningen om Kinas och Frankrikes kärnprovsprängningar. Vi samordnade som tidigare en resolution mot Burmas kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Sverige var mycket aktivt i FN:s världskonferenser. När det gällde konferensen om kvinnor och utveckling fick Sverige EU-länderna med sig i väldigt många av de uppfattningar som Sverige ansåg viktiga att driva. FN:s världskonferens om social utveckling var ett annat forum där Sverige var oerhört aktivt, och vi har alltjämt även som EU-medlemmar varit bland de allra främsta bidragsgivarna till FN:s organ UNDP, Unicef, Vad jag vill säga är att EU-medlemskap kontra en hög profil globalt inte är en fråga om antingen eller. EU-medlemskapet förstärker i stället våra möjligheter att hålla en hög profil. Fru talman! Detta är ett nästan enigt betänkande. Det finns inga reservationer i det. Det väcktes två motioner när skrivelsen presenterades. Behandlingen av dessa motioner har lett fram till ett gemensamt särskilt yttrande. Jag hoppas att det innebär att det äntligen är slut på ja och nejsidan, den uppdelning som har varit alltför länge förhärskande i svensk EU politik. Jag hoppas att vi alla nu konstruktivt skall samarbeta för att göra medlemskapet i Europeiska unionen så bra som möjligt. Så här i examenstiden skulle jag vilja tilldela regeringen betyget väl godkänt för arbetet i unionen under det första medlemsåret. Fru talman! Mats Hellström deltar i debatten i kammaren här i dag, och det är sannolikt sista gången som vi får se Mats Hellström här i talarstolen. Jag vill ta detta tillfälle i akt och tacka Mats Hellström, som kanske mer än någon annan förknippas med EU medlemskapet och skulle göra skäl för namnet Mr EU. Mats Hellströms engagerade och kunniga framträdanden här i kammaren under hela den tid som ledde fram till medlemskapet kan aldrig glömmas bort eller förringas av oss. Att vi i utrikesutskottet under de senaste veckorna också har fått hjälp av Mats Hellström i dessa frågor känner vi som oerhört värdefullt. Vi tackar Mats Hellström för den tid och det arbete som han har lagt ned, inte minst för arbetet för Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, och önskar honom lycka till i det kommande viktiga arbetet som ambassadör i Bonn. I den egenskapen hoppas vi att vi i framtiden också får glädje och nytta av Mats Hellströms kunnande.

Fru talman! Viola Furubjelke liknade medlemskapet i Europeiska unionen vid ett äktenskap. Jag tycker att det är en ganska bra liknelse. Men då kan man inte samtidigt påstå att Sverige fortfarande är ungkarl. Om man har gift sig så är man gift. Resonemanget att hela tiden hävda att vi är en suverän nation helt och fullt tycker jag känns litet konstigt. Det reagerar man på också inom Europeiska unionen. Det är klart att suveräniteten finns kvar när det gäller vissa frågor, t.ex. i stor utsträckning utrikes och säkerhetspolitiken, tack vare vetorätten. Men den håller man för närvarande på att lösa upp. Att man i betänkandet ger intrycket av att någon makt inte har flyttats från riksdag till regering, är också en egendomlig vinkling som Viola Furubjelke nu nyanserade. Det står för övrigt i EU-nämndens yttrande till konstitutionsutskottet att det är just detta som har skett. Vi måste ha en gemensam beskrivning av detta om vi skall kunna jobba med det. Sverige har självklart deltagit i debatten och påverkat politiken inom unionen. Det vore ju förfärligt om ingen lyssnade på oss, men ingen har väl föreställt sig att det skulle vara på det sättet. Sedan kan man undra. Åtminstone socialdemokratiska politiker hade tidigare väldigt stark kritik mot delar av unionens ekonomiska politik. Men när man försöker ta reda på hur försöken sker att påverka EU:s uppläggning av den långsiktiga ekonomiska politiken finns det inte många tecken på att några sådana ansträngningar gjorts. Vi i vårt parti har i olika sammanhang - dels då vi hade diskussionen om själva medlemskapet, dels i samband med skrivelsen inför IGC - redovisat våra synpunkter. Vi kommer att göra det också när KU så småningom fäster på papper hur man vill att riksdagens roll i EU-arbetet skall förstärkas. På något vis finns det nog en grundläggande skillnad i synen på unionen som en del av denna värld. Vi tillhör ju den femtedel av världen som är allra rikast och som förmodligen förbrukar mer än hälften av jordens naturresurser. Men i EU finns det bortemot 20 miljoner arbetslösa och 50 miljoner som är fattiga. Situationen är sådan att man skulle önska att politikerna i unionen vore mera medvetna om förhållandena. Man planerar och diskuterar nu t.ex. ett betänkande från kommissionen - jag har läst om detta. Det handlar om hur unionens oljeförsörjning i framtiden skall säkras. Med nuvarande förbrukning av oljeresurser kommer de kända förråden att räcka i ungefär 40 år, tror man. Naturligtvis pekar man då på Kaukasien, Mellanöstern och norra Ryssland som resursrika områden som det resursfattiga Centraleuropa skall kunna få försörjning från. Förbrukningen av olja och fossila bränslen beräknas dessutom öka. Detta rimmar, tycker jag, väldigt illa med målsättningen att få ned koldioxidutsläppen, vilket ju utfästs. Det rimmar också illa med målsättningen att i framtiden någorlunda rättvist fördela jordens resurser. Jag menar att det är fråga om en grundläggande säkerhetspolitisk diskussion. De flesta krig som startat under detta århundrade har ju grundats på förmenta konflikter om just råvarutillgångar. Många av de konflikter som pågår i såväl Mellanöstern som Kaukasien har också en anknytning till nämnda tillgångar. Det gäller även andra råvaruresurser - fisket i haven, mineraler m.m. Detta orättvisa förfogande över resurserna i dagens värld är något som unionen ibland naturligtvis är medveten om. Å andra sidan för unionen en politik som kan verka ganska provocerande. Inte heller kan det, om man förbinder sig att ställa upp på militära åtgärder som syftar till en fredsframtvingande politik, i framtiden uteslutas att det också finns en sida som är ett led i skyddet av stormaktsintressen i världen. Det är detta som är grunden till att vi menar att Sverige måste vara mycket återhållsamt när det gäller att släppa på den nuvarande vetorätten i den nuvarande utrikes och säkerhetspolitiken och att inte dras in i konflikter på ett sätt som är allt annat än önskvärt. Vi efterlyser även en vidgad säkerhetspolitisk analys av situationen, särskilt i unionens omvärld. Till bilden av unionen hör också vapenexporten till krisområden där krig och konflikter hotar. I betänkandet hänvisas det till att riksdagen nyligen har slagit fast att någon förändring av det svenska regelverket avseende krigsmaterielexporten inte är aktuell. Men samtidigt går Peter Nygårds, sekreterare på Näringsdepartementet, ut och säger att en anpassning till unionen är att vänta. Tecknen hopar sig således i skyn när det gäller hur det här regelverket kommer att förändras i en mera liberaliserande riktning för att, naturligtvis, stödja europeisk/svensk export på det här området. Utrikeshandelspolitikens protektionistiska karaktär hör också till bilden. Svenska handelspartner utanför EU har drabbats av högre tullar. Importlicenser, importkvoter och antidumpningåtgärder har genom medlemskapet blivit en del av svensk utrikeshandelspolitik. Det försvagade biståndet, eller i varje fall tillbakahållandet av biståndet, till den fattiga världen och en mera restriktiv flyktingpolitik har gjort att Sverige upplevs som en mera dämpad röst för rättvisa och solidaritet i världen. De utrikespolitiska perspektiven hotar att krympa ihop till ett europeiskt perspektiv. Det sägs, och det är vi kanske överens om, att Sverige inte är en stat med full suveränitet. Jag skulle vilja säga att Storbritannien under de senaste veckorna, förmodligen med viss insyn, har insett att nationen inte är speciellt suverän, i varje fall inte när det gäller nötköttsexport. Det är naturligtvis sant. Inte ens en reglerad utträdesmöjlighet finns i fördraget. Det uppnådda regelverket skall i praktiken försvaras och vidareutvecklas enligt Maastrichtfördraget, och unionsbygget är garanterat att gå vidare. Det kan vi inte ändra på genom allmänna val i Sverige, utan det regelverket ligger fast och byggs på. Besluten i ministerrådet fattas inte inför offentligheten. Protokoll och förklaringar i anslutning till besluten kan hemligstämplas. Flertalet beslut fattas i Coreper. Många av dem som fattar beslut i ministerrådet är ofta inte heller folkvalda politiker som ställs till svars inför folket direkt i allmänna val. Samrådet i EU-nämnden kan naturligtvis inte ersätta en beslutsmakt som tidigare legat på riksdagen, utan det är fråga om en rådgivande funktion. Beslutsunderlaget är alltför ofta ganska torftigt. Det handlar om några få meningar som har sammmanställts av tjänstemän i regeringen. Hela beslutsunderlaget kan det vara svårt att över huvud få tag på. Inte heller finns det alltid på svenska. Frågorna har normalt inte beretts i fackutskotten. Nämndens ledamöter har i verkligheten mycket små möjligheter att inta en välgrundad position. Jag tycker att det fortfarande finns fog att säga att EU-nämnden är en sorts demokratisk fasad för att lugna de kritiker som, med all rätt, hävdar att bristen på demokrati i beslutssystemet inom EU är allvarlig. Inte heller jag kan göra annat än yrka bifall till hemställan i betänkandet. Jag noterar att våra avvikande åsikter har presenterats i ett särskilt yttrande.

Fru talman! Den här debatten skulle handla om Sveriges medlemskap under 1995. I den skrivelse som regeringen har gett riksdagen har Vänsterpartiet sannolikt inte funnit särskilt mycket att kritisera, eftersom det bara resulterat i ett särskilt yttrande. I stället håller Bengt Hurtig här ett traditionellt nej-till-EU anförande som spänner över en lång rad frågor. Jag vill ändå bemöta några av Bengt Hurtigs frågor och börja med frågan om att bedriva en självständig politik eller att samordna sig och låta sig påverkas. Bengt Hurtig sade att Sverige inte kan påstås vara ungkarl längre. I varje fall borde vi inte agera som om Sverige var ungkarl. Jag skulle vilja säga att moder Svea visserligen väldigt länge var ungmö men har nu inträtt i det äkta ståndet. Som i ett modernt äktenskap är det naturligtvis så att man agerar som jämställda och självständiga parter. Så är det också i Bengt Hurtig säger vidare att EU måste göra en vidgad säkerhetspolitisk analys, och det håller jag absolut med om. Det berörs inte i redogörelsen, men det finns ingen som helst tvekan om att utrikesutskottet under året har ägnat en stor del av sitt arbete åt att just poängtera det vidgade säkerhetsbegreppet. Så till frågan om EU:s solidaritet med världen utanför. Det mesta av det vi har behandlat i utrikesutskottet under året som gäller EU har gällt EU:s relationer till världen utanför. Sverige har stora möjligheter att påverka där. Kampen mot fattigdomen finns för övrigt starkt inskriven som en prioriterad fråga i Maastrichtfördraget. 60 % av västvärldens bistånd går via EU. Sverige och EU har alldeles nyligen i en mycket aktuell fråga varit framgångsrika och drivit frågan om ett gott boende i FN-konferensen i Istanbul - den har just avslutats. Jag tror att svenskt arbete inom Europeiska unionen kommer att vara framgångsrikt framöver, vare sig det gäller i unionsfrågor eller frågor som rör samarbetet med länder utanför unionen.
Fru talman! Biståndet från EU till den fattiga världen var i parlamentet - jag var själv där när det behandlades - en ganska pinsam historia. Man hade väntat sig att det skulle öka mycket när det kom tre nya medlemsländer. Men så blev inte fallet. Den ökning som har skett av biståndet gäller det som går till Östeuropa och Medelhavsområdet. De länderna har det visserligen besvärligt, men de kan inte jämföras med de länder som är de allra fattigaste. Jag vill något ytterligare kommentera säkerhetspolitiken. I kommissionens yttrande till IGC säger man så här: Den europeiska unionens gemensamma säkerhet och försvar skall byggas på industriell bas med trovärdig kapacitet. För detta krävs en bättre integration av vapenindustrisektorn i avtalets generella regelverk med förnyad solidaritet och samarbete som leder till ett skapande av ett verk för samordning av vapenindustrin och en samstämmig hållning i fråga om extern handel. Det visar hur man ser på utrikes och försvarspolitiken. Man ser den som en del av den industriella verksamheten. Skulle det genomföras skulle det leda till en betydande liberalisering av svensk vapenexport, med de följder det har: ökad risk för krig och konflikter och ökade flyktingströmmar.
Fru talman! Låt mig börja där Bengt Hurtig slutade, nämligen med krigsmaterielfrågorna. Bengt Hurtig känner säkert till att de frågorna är undantagna arbetet inom unionen. Det är varje medlemslands nationella regler som gäller för krigsmaterielexport. Eftersom vi behandlar en redogörelse för 1995 och det inte finns någonting att kritisera i den säger Bengt Hurtig att om ett sådant scenario ändå skulle bli verklighet, med en gemensam vapenhandel, utrikes och försvarspolitik, så skulle det vara förskräckligt. Det är möjligt, det tycker jag också. Men det finns ingen anledning att tro att Sverige på något sätt skulle bidra till detta. Vi skall naturligtvis göra allt för att minska vapenhandel och reglera den samt behålla våra strikta riktlinjer i frågan. Det finns ingenting i EU-samarbetet som säger att krigsmaterielexporten skulle påtvingas oss som en gemensam fråga. Återigen till frågan om biståndssamarbetet: Det är riktigt som Bengt Hurtig säger att det inte har gjorts så enorma satsningar på fattigdomsbekämpning som det utlovades i Maastrichtfördraget. Men jag vet att det från svensk sida finns planer på att gå till offensiv och med en ordentlig strategi för fattigdomsinriktat bistånd försöka påverka EU:s inriktning på biståndet. Lyckas vi med det har vi lyckats med långt mer än det ringa bistånd som Sverige kan ge för fattigdomsinriktning. EU:s bistånd totalt sett har ökat med 75 % mellan 1990 och 1993, så det är ingen oväsentlig andel som ändå kommer tredje världens utvecklingsländer till del.
Fru talman! Jag får tacksamt notera att det tydligen ännu inte finns några planer bland politikerna på att luckra upp vapenexporten. Men det är noterat, såvitt jag förstår, att Gunnar Lund inte tagit upp att regeln att vi själva skall bestämma skall finnas kvar. Det finns ingen sådan notering i IGC-materialet. Det finns inte heller noterat i den här skrivelsen. Han nämnde också att en sekreterare på Näringsdepartementet flaggat för sådana här förändringar. Det är tacknämligt om man kan hålla fast vid linjen att vi skall bedriva vapenexportpolitiken som en nationell fråga. Det är naturligtvis mängder av frågor som kan diskuteras när det gäller relationerna till de fattiga länderna. Det gäller handelspolitiken, resursfrågor, agerandet inom de s.k. Bretton Woods-institutionerna, men det kommer vi säkert att få återkomma till i andra sammanhang.

Fru talman! Det vi i dag har att debattera är regeringens skrivelse till riksdagen och de motioner som har behandlats av utskottet. Jag vill först påpeka att jag tycker att det är bra att regeringen kommer med en årlig skrivelse till riksdagen. Den är innehållsrik och är i många delar tydlig och bra i den bemärkelsen att man kan använda sig av den i den fortsatta debatten. Man får också en bild av vilka frågor regeringen har haft uppe. De är nu samlade i det här dokumentet. Vi har i vår motion påpekat vissa saker som vi tycker skulle kunna göra att skrivelsen blev ännu bättre. Bl.a. skulle vi vilja att man gjorde en problembeskrivning. Det har utskottet avstyrkt med motivering att det fanns konsekvensbeskrivningar innan vi blev medlem i den europeiska unionen som man skulle kunna använda i det här fallet. Jag tycker inte så. Jag tycker att det med medlemskapet följde en ny situation, som faktiskt har inneburit att de gamla konsekvensanalyserna inte alltid gäller. Konsekvensen av medlemskapet har blivit något annorlunda än vad man faktiskt hade förväntat sig. Det beror naturligtvis på en mängd olika omständigheter, bl.a. den att vi inte är i majoritet i EU eftersom vi är ett litet land och därmed inte har majoritetsröstningen på vår sida. Det utesluter inte att man borde få en tydlig bild av det här för att kunna se vad som blivit bra, vad som inte blivit bra och vad det har lett till. För den breda allmänheten kan det vara ganska svårt. Det kan vara svårt att sätta sig in i det stora dokumentet, men det är också svårt att få en bild av vad medlemskapet har inneburit, särskilt när det gäller lagstiftningen här hemma. Jag tycker också att det är ganska anmärkningsvärt, eftersom detta skall ligga till grund för den här lilla skriften som jag nu håller upp och som det nog inte är så många som har hunnit att läsa. Men det är meningen att den skall nå ut till den breda allmänheten för att man skall kunna lämna synpunkter till regeringen när det gäller EU-medlemskapet. Det skall alltså fungera som någon sorts folkets röst om EU. Remisstiden gick ut den 15 maj, och då hade det skickats ut 10 000 exemplar. Nu har man utökat upplagan och förlängt remisstiden så att fler skall ha möjlighet att lämna kommentarer. Men det har varit väldigt svårt för allmänheten att få tag på denna skrift, och det är inte så konstigt, eftersom upplagan var så liten. Jag har uppmanat en del människor att gå till bibliotek och leta efter den för att de skall kunna skriva sina remissvar. Men den har inte funnits där. Man har därför inte kunnat yttra sig. Det är också en fara ur demokratiaspekten om man ger ut något som sägs skall vara folkets röst och folket sedan inte har möjlighet att få tag på skriften. Regeringen kan ju t.o.m. vara så sofistikerad att man skickar ut skriften till dem som man vill ha yttrande ifrån för att få fram det folkets röst som man vill ha. Då är det en otrolig fara för demokratin. Det står faktiskt inte uttryckt ordentligt vart och till vilka som skriften har skickats ut. Dessutom ger skriften en ganska så skönmålande bild av vad EU-medlemskapet har inneburit. Ta detta med djurtransporter och djurens väl och ve som det har förts en het debatt om här hemma! I skriften står det att man har lyckats få till en regelförändring. Men Sverige vill ha strängare regler än dem som antogs. Det står emellertid inte ett ord om att dessa regler faktiskt innebär en katastrof för djuren. Om vi själva fick bestämma reglerna för djurtransporter skulle vi definitivt inte acceptera ett sådant hanterande av djuren. Jag tycker att detta skulle finnas med i en skrift om vad medlemskapet har inneburit som är riktad till allmänheten. Det är viktigt att veta vad det får för konsekvenser när man är i minoritet. Utifrån den aspekten att regeringen utger en skrivelse och skickar ut den till den breda allmänheten - 10 000 personer - i landet som skall kunna yttra sig över den är det viktigt att man ger en bild också av det som är negativt, det som inte blev som man skulle vilja ha haft det om man hade varit i majoritetsställning. Så är det inte vare sig i regeringens skrivelse eller i denna skrift som ger en mycket positiv bild av vad EU-medlemskapet innebär. Vi har också påpekat att vi anser att Sverige i utrikes och säkerhetspolitiska frågor har blivit betydligt tystare internationellt. Det hör man även när man ute och reser. Då påpekas just detta. På Palmes tid, säger många, då var Sverige en röst i världen, då var Sverige pådrivande och kämpade för de små och svaga länderna. Nu är det tämligen tyst. Detta är viktigt att ta med. Om man inte på samma sätt kan vara pådrivande därför att man måste acceptera att majoriteten tycker annorlunda, då skall man uttrycka detta ganska tydligt. Fru talman! Till Viola Furubjelke vill jag säga att det inte alls är slut på detta med ja och nej till EU. Vi kräver fortfarande en ny folkomröstning efter regeringskonferensen. Vi kräver också folkomröstning om EMU-medlemskapet som är en otroligt svår fråga och som inte sådär enkelt kan beslutas av riksdagen. Svenska folket skall ha möjlighet att ta ställning i det fallet. Till det betänkande som nu behandlas har vi lämnat ett särskilt yttrande och inte en reservation. Det beror naturligtvis på att detta rör sig om regeringens skrivelse. Miljöpartiet de gröna sitter inte i regeringen ännu så vi kan naturligtvis inte stå för en regeringsskrivelse. Men vi har väckt vår motion som tyvärr har avstyrkts av utskottet. Då har vi avgett ett särskilt yttrande över det som vi anser att regeringen borde tänka på till nästa gång som man gör en skrivelse. När det gäller EU-frågan kommer ja och nejdebatten att föras också fortsättningsvis. Även om Sverige nu är medlem kräver vi en utträdesparagraf och en ny folkomröstning.
Fru talman! Låt mig först korrigera Marianne Samuelsson. Jag brukar noga hålla reda på hur mina motioner behandlas av utskotten, men Marianne Samuelsson har inte ens brytt sig om att se att hennes yrkande faktiskt inte är avstyrkt. Vi har besvarat hennes yrkanden, vilket innebär att utskottet till en del instämmer i argumentationen. Men vi anser att man i många fall slår in öppna dörrar. I övrigt tycker jag att Marianne Samuelsson mycket går på tomgång. Det är inte någon reell kritik som hon har att komma med. Hon säger att vi inte tillhör majoritetskretsen i EU och därför inte skulle vara med. Men det skiftar från fråga till fråga. Det säger sig självt att vi inte alltid kan ha en garanterad majoritet. Men har vi en bättre majoritet om vi står utanför? Har vi bättre möjligheter att påverka då? Marianne Samuelsson säger att det är bra att den här skriften ges ut, men att den inte finns att tillgå. Jag kan då upplysa om att den har skickats ut till alla bibliotek och studieförbund. Alla som har varit på IGC-seminarierna har fått den. Skriften kan också beställas hos UD. Den skall naturligtvis tryckas upp i ett tillräckligt antal så att alla som är intresserade kan få den. Det ser vi som mycket positivt. Självfallet gör vi det. Sedan återkommer Marianne Samuelsson till detta med att Sveriges röst har tystnat i världen. Det är ju inte sant. Ge mig ett enda exempel, Marianne Samuelsson, på en fråga som Sverige borde ha drivit men inte har gjort det och som vi skulle ha drivit under andra omständigheter! Man måste också ta i beaktande att världen faktiskt har förändrats. Det är inte en blockuppdelad värld i dag där tydligheten från ett litet neutralt land kan bryta igenom på det sätt som det gjorde under Olof Palmes tid. Det var oerhört bra att Sverige då kunde ha en stark röst, men i dag är det samarbete som gäller. Jag tror att om vi inom EU-samarbetet fortsätter på det sätt som vi har börjat - under de stora FN-konferenserna där Sverige fått med sig andra EU länder på viktiga krav - kommer vi att kunna göra oerhört mycket mer än vi någonsin skulle ha kunnat åstadkomma med ett utanförskap.
Fru talman! När det gäller vad Sverige hade kunnat göra om vi hade haft en egen röst i världen minns jag hur det var under kvinnokonferensen då man påpekade att Gro Harlem Brundtland kunde driva kvinnornas sak betydligt hårdare. Hon hade en egen röst medan Sverige fick försöka att skriva ihop sig med de andra EU-länderna för att kunna driva olika frågor. Det blev naturligtvis tystare från svenskt håll. Det finns en mängd exempel där Sverige i dag inte hörs lika mycket. Framför allt går Sverige inte ut och är drivande utan i många frågor väntar vi till dess att man inom EU gemensamt har bestämt sig för vad man skall tycka. Därmed kommer man också ganska sent. Vi var väldigt kritiska till de franska provsprängningarna och Sveriges agerande i samband med dem. Vi tycker att Sverige kunde ha agerat betydligt kraftfullare och utnyttjat EU-instrumentet. En av anledningarna till att Sverige skulle bli medlem i EU var ju att man skulle kunna göra mycket mer. Nu kunde man inte göra så mycket mer när det gällde de franska provsprängningarna. Man avfärdade det hela med att det inte gick. Så visst finns det en mängd frågor där vi skulle ha kunnat vara mycket mera pådrivande. Framför allt är jag orolig för vad som händer på sikt med utrikes och säkerhetspolitiken och möjligheterna att kunna behålla alliansfriheten och neutraliteten med tanke på den debatt som har uppstått under den senaste tiden. Men detta skall jag inte ta upp vid det här tillfället eftersom det säkert kommer att bli fler debatter kring dessa frågor. Man talar om tomgång. Detta är ju inte någon separat EU-debatt i bemärkelsen att vi skall debattera alla EU-frågor. Denna debatt handlar om en berättelse om vad regeringen har gjort. Om vi skulle debattera hela EU-frågan skulle jag säkert kunna hitta en mängd exempel på sådant man skulle ha kunna gjort ytterligare och bättre, men jag nöjer med mig detta den här gången.
Fru talman! Det sista som Marianne Samuelsson sade var insiktsfullt. Det hade varit bra om det hade fått styra debatten. Den blev ett hopplock av alla tänkbara frågor där Miljöpartiet har kritiserat regeringen och där man framgent tror sig få anledning att kritisera regeringen. Sveriges agerande i kvinnokonferensen i Beijing ledde till att hela Europeiska unionen intog en långt mer progressiv ställning än man annars skulle ha gjort. Det innebar ett mycket hårt arbete. Med all respekt för Gro Harlem Brundtland och hennes insatser i konferensen tycker jag ändå att Sverige blev oerhört väl uppmärksammat. Det var trots allt Sverige som fick pris för det utförda jämställdhetsarbetet, och det var Sverige som lyckades få till stånd skrivningar i unionen som garanterar kvinnorna rätt till att själva välja antal barn och när de vill skaffa barn. Det handlar om skrivningar som annars aldrig hade kunnat komma till i de katolska länder som skulle ha formulerat detta om inte Sverige hade varit med. Kärnprovsprängningarna är ett exempel på en fråga som inte omfattas av EU-samarbetet. Utrikesfrågorna är inte underkastade det gemensamma beslutsfattandet. Ändå har utrikesministern tagit upp denna fråga, utanför dagordningen. I FN har Sverige varit en av de mer drivande länderna i denna fråga, trots att resolutionen var dålig och trots att Sverige inte var medförslagsställare. Jag vet att det gjordes ett oerhört gott underarbete från svensk sida för att få EU-länder att ställa upp på detta. Så skedde också i mycket stor utsträckning. Jag minns inte röstsiffrorna säkert, men jag tror att det endast var två EU-länder som röstade emot. Det är anmärkningsvärt med hänsyn till att ett av de största EU-länderna angreps. Fru talman! Det är oerhört bra att vi för denna debatt, men den bör föras på någorlunda hederliga premisser. Jag tycker inte alltid att Marianne Samuelsson gör det.
Fru talman! Den fråga jag tog upp ifrån talarstolen var den som utskottet faktiskt hade avslagit. Utskottet skriver att man inte är för konsekvensbeskrivningar, utan hänvisar till de gamla. Det var huvuddelen i det som jag tog upp som något som borde ha gjorts. Utskottet har mer positiva skrivningar i andra delar av det vi har tagit upp i motionen, men de nämnde jag inte. Jag tycker inte att utskottsordföranden skall anklaga mig för att inte veta vad utskottet antagit och inte antagit. Konsekvensanalyserna har avslagits av utskottet, enligt betänkandet. De internationella frågorna, och Sveriges roll och möjlighet i världen i EU-perspektiv, lär vi få komma tillbaka till åtskilliga gånger. Vi har olika bilder av vad Sverige kan och bör göra. Det lär vi nog ha även fortsättningsvis, eftersom jag är betydligt mer kritisk till EU-medlemskapet än Viola Furubjelke tycker att Sverige skall vara medlem i EU. Vi står alltså på olika plattformar när vi debatterar denna fråga. Vi lär komma tillbaka till detta vid fler tillfällen.

Fru talman! Riksdagen fattar naturligtvis alltid kloka beslut. Men jag tror att det var osedvanligt klokt att bestämma att regeringen årligen skulle komma till riksdagen med en redogörelse för EU-arbetet. Som vi redan har kunnat konstatera har skrivelsen inte ådragit sig så värst många motioner - åtminstone inte denna gång. Det är inte något särskilt uppseendeväckande. Dels brukar inte skrivelser av den här arten göra det, dels kan jag från min horisont intyga att regeringen i de allra flesta fall har ett mycket brett parlamentariskt stöd för sina positioner och sitt agerande i EU-sammanhang. Jag skulle tro att det emellertid också finns andra värden med en sådan här skrivelse. Förberedelserna inför att få ihop den startar säkert en nödvändig process av inventering och utvärdering i de berörda departementen - och det är nästan allihop. För oss riksdagsledamöter kan det vara svårt att få någon riktigt bra överblick över vad som händer inom EU på olika håll och kanter, i dess institutioner och kommittéer osv. För oss kan en sådan här omfattande skrivelse därför tjäna närmast som en uppslagsbok. Hur står det till med svenska språkets ställning i EU, med animaliefrågor inom jordbruket, med fjärde rond-programmet inom forskningen, med miljökonsekvensbeskrivningar, med handelsförbindelser med USA och Kanada, med brottsförebyggande arbete, med asylfrågor och mycket annat? Fru talman! Det är inte att vänta sig att Sverige skulle ha kunnat uträtta underverk under det allra första året - för övrigt uträttar man mycket sällan underverk. Ändå har vi lyckats få upp sysselsättningsfrågorna högt upp och tydligt på dagordningen och att baxa den svåra utbildningsfrågan i rätt riktning. Samhörigheten tror jag växer fram när människor möts i konkret arbete. Den kan inte åstadkommas genom en regeringsskrivelse. EU erbjuder ett sådant tillfälle till samarbete. Som nation och som människor tror jag att vi har en bit kvar innan vi börjar säga "vi EU-medlemmar", "vi i EU" osv. Det är kanske inte i sammanträdesrummen man bygger samhörigheten mellan människor och folk. Det är inte runt bordet i rådssammanträdesrummen, eller ens i Europaparlamentet. Det viktiga är att det finns andra typer av samarbete också. EU erbjuder som sagt en del tillfällen till samarbete då människor kan mötas. I förra veckan träffade jag i Gnesta en busslast människor ifrån EU:s alla hörn. De kom ifrån Finland, Grekland, Irland, Portugal m.fl. länder. Deras gemensamma engagemang var konsten att underlätta för handikappade. Inom EU finns ett program som heter Helios. Det är inriktat just på de handikappades situation. Alla gästerna var engagerade i detta program, och de var nu här för att studera det exotiska Sverige. Deras gemensamma budskap till mig var att de var förvånade över hur mycket de hade tillsammans, och hur berikande det var att komma samman ifrån olika länder i olika hörn av världen och belysa problem och byta erfarenheter och kunskaper. Så tror jag att långsiktigt verkande samhörighet uppstår - man möts omkring gemensamma problem. Det finns goda lösningar på olika håll. Vi kan inte alltid bara ha storsvenska lösningar på allting. Fru talman! Mats Hellström står sist på talarlistan i detta ärende i dag. Det är en placering som han säkert inte är särskilt van vid. Men jag vet att den är självvald. Jag har ibland funderat över hur Mats Hellströms hjärna är beskaffad. Jag har sällan träffat någon så reciptiv människa. Dessutom måste han ha osedvanligt god ordning på filhanteringen. När som helst kan han förklara de krångligaste detaljer i något av inre marknadens direktiv. Utan synbarliga svårigheter kan ha sedan kasta sig över till att recitera dikter på tyska. Jag känner ett stort behov av att säga ett varmt tack till Mats Hellström och önska honom all välgång som Sveriges ambassadör i Bonn. Sverige får med Mats Hellström en både kunnig och spirituell företrädare i EU:s mäktigaste medlemsland. Lycka till!

Fru talman! Jag tackar så mycket för de vänliga orden. Jag är inte säker på att jag kan leva upp till spiritualiteten. Vi har utvärderat det första året i EU i kontakt med våra grannar. Som har framgått av diskussionen har vi förberett oss väl och på bred front backat upp med argument inför ministerråden i huvudstäderna. Vi har tidigt fått genomslag i olika frågor. Man har nämnt miljöpolitiken, vissa sysselsättningsfrågor, öppenheten, handelspolitiken och Baltikums förhandlingar. Men det finns mycket mer att göra när det gäller uppföljningen med kommissionen. Det handlar om att tidigt fånga upp frågor i expertgrupper och arbetsgrupper. Vi måste lära oss att arbeta i det mångdimensionella organ som EU är. Det gäller ministerråd och huvudstäder, men också kommissionen, vår egen kommissionärs kabinett, Europaparlamentet, våra olika respektive Europapartier, osv. Om det EU vi gått in i finns det de som säger att Maastrichtfördraget var en slutpunkt. Det gällde egentligen en dagordning från det kalla kriget som förhandlades fram på övertid. Någon har sagt att Maastrichtfördraget var "a treaty too far". Andra menar tvärtom att man i den politiska samarbetsansatsen i Maastrichtavtalet i högsta grad hade Berlinmurens och järnridåns fall på näthinnan när man förhandlade om det starkare samarbetet. Jag tror att det är en öppen fråga om Europa kommer att återfalla i trång nationalism och egoism och vara snålt mot medresenärerna. Blockeringarna i samband med "galna ko-sjukan" har fört fram sådana farhågor på nytt. Själv tror jag emellertid att dynamiken i växelspelet mellan utvidgning och fördjupning, som hittills har varit en viktig del av EU:s inre liv, kan komma att göra gemenskapen i 2000-talets Europa än mer vital. Vi kan eventuellt om ett antal år komma att få se en koppling mellan den ekonomiska och monetära unionens genomförande och Östeuropas integration som kan komma att leda till starkare samarbetsmönster. Det är också viktigt att förankringen av Europasamarbetet sker praktiskt och pragmatiskt. När nya institutioner skapas i framtiden bör också de nya medlemsländerna vara delaktiga. Stockholm är en av världens mest avancerade informationsteknikstäder. Det vore naturligt att det växande IT-samarbetet i EU fick en plats här. Fru talman! En kollega från Stockholmsbänken, moderaten Filip Fridolfsson, blev känd genom att här i kammaren växelvis sjunga svanesång och hålla nya jungfrutal. Efter mer än 27 år i riksdagen är detta för mig en verklig svanesång. Med någon oro gick jag nyligen igenom mitt handelspolitiska jungfrutal från 1969. Det handlade bl.a. om industriländernas tullpolitiska maktmedel mot u-länderna, avskräckande importkvoteringar, behovet av handelspolitiska preferenser och stimulanser till marknadsföring. På längre sikt skulle våra handelspolitiska uppoffringar betyda mer för u-länderna än de penninggåvor vi gav, vare sig de utgjorde 1, 2 eller 3 % av bruttonationalprodukten. Särskilt främmande synes inte denna hållning på 1990-talet. Glädjande nog har emellertid handelsförhandlingar och ekonomisk utveckling både löst och i vissa avseenden sprungit ifrån en del av de krav som då ansågs välmotiverade. Fru talman! Alf Henriksson hade nästan alltid rätt, men inte när han skrev följande vers: Vi kan tvivla på riksdagens existens ty vem lever i dess protokoll. Men Robinson Crusoes verklighet känns Efter 27 år i riksdagen och 10 år i regeringsarbete vågar jag påstå att min dominerande känsla är en mycket stark respekt för riksdagen och dess ledamöter, alltifrån den första kammarens autodidakter till dagens ungdomar. Det är egentligen en fantastisk bredd i den kunskap som under åren har samlats i detta hus från olika delar av det svenska samhället och det svenska landskapet. Låt mig också avslutningsvis säga att i regeringsarbetet är känslan för riksdagen avgörande viktig. Det har praktiskt präglat det mesta av det regeringsarbete som jag har deltagit i. De politiker som inte förstår riksdagen brukar inte bli särskilt långlivade eller framgångsrika. Fru talman! Riksdagen är också nu på 1990-talet demokratins livsnerv och fokus.

Fru talman! Det är möjligt att man kan betrakta det som ett framsteg att vi får diskutera frågor som rör den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken i EU-nämnden. Detta har ju tidigare i viss utsträckning hanterats inom Utrikesnämnden, och de grundläggande riktlinjerna har lagts fast av utrikesutskottet. Men jag menar nog att det är mycket övrigt att önska när det gäller kvaliteten och innehållet i de här diskussionerna. När ordförandeskapet i ministerrådet förbereder de här mötena är både beslutsunderlag och dagordning ofta ganska svajiga. Texterna finns ofta inte översatta, och de kanske inte heller finns tillgängliga för regeringen vid den tidpunkt då EU-nämnden har sammanträde. Här är det alldeles nödvändigt med en uppryckning inom ministerrådet för att den här processen skall bli meningsfull. Det sades tidigare i debatten att det i riksdagen finns ett brett parlamentariskt stöd för regeringens politik, och det är ju sant. Det är ju skakigare med stödet i den allmänna opinionen. Skulle det ha varit folkomröstning i dag hade Sverige förmodligen hamnat utanför EU. Man kan ju fundera på vad detta beror på. Jag tror att det till stor del beror på den överbudspolitik och de ohållbara löften som utställdes före medlemskapet. Vi kan dra oss till minnes hur Socialdemokraterna då krävde att Sverige, i likhet med Danmark och Storbritannien, skulle få ett undantag från den ekonomiska och monetära unionen. Sedan övergav man den linjen, och det skulle införas särskilda konvergenskrav om sysselsättningen. Därefter kom ett krav på en sysselsättningsunion, som nu verkar ha fallit undan. Sedan har man pratat om ett kapitel i fördraget, och i slutändan kanske det blir några meningar i fördraget. Detta upplevs av folk som att de ursprungliga löftena inte har kunnat hållas.

Fru talman! Jag vill först instämma i de varma och uppskattande ord som under debatten har riktats till Mats Hellström. Jag instämmer i dem i alla hänseenden och betraktar bl.a. Mats Hellströms frihandelsengagemang som en självklar utgångspunkt för mig också när det gäller den internationella handelspolitiken. EU har blivit vardag i Sverige. Det kanske märkligaste är denna sammansmältning av inrikes och utrikespolitik, som vi är i färd att genomföra. Det ligger mycket i det som har sagts under debatten om att utrikespolitiken, genom att den har blivit inrikespolitik, har öppnats för fler impulser, inte minst från riksdagen. Jag gläder mig också å regeringens vägnar åt att utrikesutskottets betänkande är utan reservationer. Jag vill inte gå in med kommentarer vad gäller den debatt som har förevarit kring det särskilda yttrandet. På några punkter skriver utskottet några saker som jag dock vill kommentera. Utskottet menar att det hade varit värdefullt om regeringen mer genomgående i olika avseenden erinrat om övergångsbestämmelsernas innebörd och de förhandlingar som kan äga rum i samband med dessa. Jag vill då nämna att ett översynsarbete om Sveriges hållning har påbörjats i regering och regeringskansli, och regeringen kommer noggrant att föra en dialog med riksdagen - i EU-nämnden, i fackutskotten och slutligen naturligtvis ytterst i kammaren - vad gäller hur den här frågan skall bedrivas. Utskottet gör också ett viktigt påpekande. Man erinrar om att det är viktigt att den här skrivelsen, som man tar emot mycket vänligt, inte blir den enda formen för en mer omfattande dialog mellan regering och riksdag, och man pekar på att stora politikområden kan behöva bli föremål för en särskild utvärdering och dialog med riksdagen. Jag delar den uppfattningen. Så har också skett. Det största betänkandet har väl varit det kring regeringskonferensen, men betydelsefulla skrivelser och en omsorgsfull riksdagsbehandling har varit aktuella också i fråga om bl.a. miljöpolitiken och konsumentpolitiken. Jag ser ingen anledning till att ett sådant förfarande inte skulle kunna bli det normala för regeringens kommunikation med riksdagen i EU-frågor. Likaså har den kortversion av den här skrivelsen som har varit uppe till debatt nämnts. Regeringen avser att gå vidare och försöka komma längre vad gäller det behov av dialog som finns när det gäller att öka allmänhetens kunskaper om alla EU medlemskapets aspekter. Vi kommer att utveckla och ta hänsyn till de erfarenheter vi har gjort den här gången. Så vill jag ta upp ytterligare några punkter som har att göra med själva medlemskapets effekter, som ju ändå har diskuterats en del i debatten i dag. På några områden skulle vi från vår sida kunna göra mer, såvitt jag kan förstå. Mats Hellström har varit inne på detta när det gäller förverkligandet av den inre marknaden. Jag kommer att ta hans ord till mig, nämligen att det är viktigt att vi från svensk sida på ett konsekvent, systematiskt och skickligt sätt bearbetar kommissionen för att man till ministerrådet skall ta fram beslut - ibland kan ju besluten fattas av kommissionen själv - för genomförande av den inre marknaden och det som man kan säga ändå är kärnan i den första pelaren. Jag kommer så fort jag har kunnat sätta mig in i dessa komplexa frågor att försöka ta upp just den aktivitet som Mats Hellström förespråkar, nämligen en systematisk, helt öppen och naturligtvis legitim påverkan på kommissionen att i samspel med de växlande ordförandeskapen aktivera de frågor som vi från våra utgångspunkter tycker är viktiga, frågor som naturligtvis även här i grunden är frihandelsorienterade. Låt mig slutligen på några punkter ta upp vad medlemskapet kan ha inneburit under 1995 och ett stycke in på 1996. Matpriserna har faktiskt sjunkit en del, sannolikt sammanhängande med medlemskapet. Det kan t.ex. göras gällande för kött, där vi har ett prisfall. Att prisfallet inte har blivit större beror antagligen på den bristande konkurrensen inom livsmedelssektorn och även på tveksamhet från många av våra svenska konsumenter att pröva andra länders matvaror. Den bristande konkurrensen går att åtgärda bl.a. genom arbete inom den inre marknadens system. Finns det någonting att säga om de ekonomiska fördelarna av medlemskapet? Jag tror att man ändå kan peka på att den långa räntan i dag ligger nästan Inflationen i Sverige har ju kommit ned på ett sätt som gör att ekonomerna menar att Sveriges ekonomi nu har gått över från att vara inflatorisk till att bli av låginflationstyp. Det finns också när det gäller investeringarna i Sverige intressanta siffror och tendenser, som åtminstone till tiden sammanfaller med medlemskapet. Man kan t.ex. notera att företag från Förenta staterna och Norge har varit särskilt aktiva med investeringar i Sverige under 1995. Man kan notera ett starkt växande intresse från tyska företag att flytta produktion från Man kan göra gällande att ökningen i investeringarna, som tog fart först mot slutet av 1994, pekar på att det fanns ett uppdämt behov som inte realiserades förrän osäkerheten kring Sveriges relationer med EU hade minskat. Det finns också tecken på att antalet långsiktiga nyetableringar och expansiva investeringar som genomfördes under 1995 kan ha en sådan bakgrund. Jag vill avrunda med att säga att låga räntor och låg inflation har betydelse för människors ekonomi men naturligtvis är något ganska abstrakt. Man får också erkänna att orsakssammanhangen inte är enkla och entydiga. Kanske är det som ter sig som ett resultat av EU är sådant som har att göra med den internationella säkerheten i Europa men också hanteringen av frågan om den engelska kosjukan. Det kan vara nog så besvärligt när det för ett av EU:s folk och medlemsländer kan tyckas som om det är EU som har åstadkommit den i Storbritannien förekommande "galna ko-sjukan", som om EU skulle vara en skuldbelastad aktör när det gäller vad som har hänt inom Storbritannien. Låt oss tänka att den här sjukdomen hade uppkommit i Storbritannien och att vi inte hade haft de konfliktlösningsmekanismer som EU ändå företräder! Är det någon som tror att Europa hade kommit lättare ut ur konflikten mellan olika stater i en både medicinskt så komplex och emotionellt så invecklad och besvärande fråga som den här? Är det någon som tror att EU:s metoder och institutioner har missgynnat försöken från Europas stater och folk att komma ut ur det besvär som har drabbat ett av ländernas territorier?

Herr talman! Jag är glad att ministern, som jag uppfattade det, poängterade vikten av frihandel i förhållande till våra östgrannar. Det vore bra om vi från svenskt håll kraftfullt markerade att det inte bara är fråga om att de skall bli medlemmar, om de så vill, utan också att vi skall skapa förutsättningar för dem att få en bra handel med oss, så att deras ekonomi och deras möjligheter att handla faktiskt stärks. Jag är litet förvånad över det här med matpriserna. Är det inte i huvudsak den sänkta momsen som har gjort att maten har blivit något billigare? Vad gäller kopplingen till "galna ko-sjukan" och den problembild som målades upp: Kommer ministern att kämpa för att vi får en ordentlig märkning av mat, så att vi i framtiden vet vilket land som är ursprungslandet? Det är viktigt för människor att veta under vilka förutsättningar den mat man äter har producerats. EU har haft en regel som Sverige än så länge har ett undantag för, nämligen om kadavermjöl i foder. Såvitt jag vet har vi fortfarande kvar undantaget, men jag skulle gärna vilja veta hur länge undantaget från regeln om import av foder med kadavermjöl i kommer att gälla. Många forskare som har yttrat sig om "galna ko-sjukan" anser att kadaverfodret är orsaken till detta. Det vore med tanke på att detta var ganska dåligt redovisat i skrivelsen intressant att få höra vad som i framtiden händer med undantagsreglerna. De flesta av dem gäller bara i fyra år. De är viktiga bl.a. ur djurhälsosynpunkt i detta sammanhang.
Herr talman! De prissänkningar som jag pekade på är sådana som inträffade antingen före medlemskapet eller i samband med medlemskapet, innan momssänkningen trädde i kraft. Det kan i övrigt diskuteras vad som är genuint fallande priser på grund av marknadsregler och vad som beror på momsen. Jag har den uppfattningen att medlemskapet utövar ett visst tryck nedåt på livsmedelspriserna. Frihandelsinriktningen arbetar vi verkligen med. Den frågan har nämnts tidigare i debatten, och den är verkligen viktig. Tror Marianne Samuelsson att de tre baltiska staterna skulle ha en lättare situation utan ett frihandelsavtal med EU eller utan att t.ex. Sverige inne i EU arbetade för att genomföra det punkt för punkt på det industriella området och för att vidga det till att gälla livsmedelspolitiken?